Herr talman! Den nya abortlagen trädde i kraft den 1 januari 1975. Då lagen behandlades av riksdagen rådde allmän enighet om att en ökad satsning på preventivmedelsrådgivning måste ske. Men möjligheterna för kvinnorna att få preventivmedelsrådgivning i rätt tid är dåliga. Köerna till rådgivningen är långa. Väntetider på två till fyra månader är vanliga inom de flesta landsting. I Västerås uppges det t.ex. att väntetiden är ett år för att få spiral eller p-piller och i Eskilstuna ett halvår. Många kvinnor blir gravida medan de väntar på rådgivning. I Västervik menar läkarna att om köerna försvann, skulle en tredjedel av aborterna kunna undvikas. För 30 96 av kvinnorna i Västervik var de långa väntetiderna orsak till oönskade havandeskap genom att man fått vänta för länge på utprovning av lämpligt preventivmedel eller genom att övergång till annat preventivmedel fördröjts om det första visat sig olämpligt. Varje abort kostar ca 3 000 kr. Till denna summa kommer lika mycket Om väntetiderna till rådgivningen försvann, skulle detta landsting kunna spara 700 000 kr. i vårdkostnader varje år. För hela landet skulle summan kunna bli 50 milj.kr., eftersom det utförs ungefär 30 000 aborter varje år. 1976 blev det år då antalet aborter inte ökade. Det minskade med 0,4 26. Det är glädjande men inte alls tillräckligt. Det är ett socialt, psykologiskt och medicinskt missförhållande att mer än 30 000 aborter årligen förekommer. Man kan inte, som RFSU också påpekar, nöja sig med att ökningen för tillfället hejdats. Fri abort innebär valfrihet, jämställdhet och självständighet för både män och kvinnor. Men då får inte bristen på preventivmedelsrådgivning tvinga kvinnor att välja abort. För att minska antalet aborter måste alla kvinnor och män få tillgång till en fullgod och lättillgänglig preventivmedelsrådgivning och till preventivmedel. De lagförslag som antogs i samband med abortlagen är avsedda att stimulera till utbyggnad av rådgivningen, men de tvingar inte landstingen att ordna med en heltäckande rådgivning. Statlig ersättning utgår till kommuner och landsting som bedriver rådgivning. För att få en fullgod preventivmedelsrådgivning för kvinnor och män och för att minska uppenbart onödiga kostnader, både ekonomiska och sociala, borde varje landsting åläggas att bedriva preventivmedelsrådgivning. Rådgivningen kan ske inom mödrahälsovårdens ram. Men rådgivning och information måste ges på olika nivåer, och därför bör speciella ungdomsmottagningar, som också RFSU föreslår, och mottagningar inom t.ex. företagshälsovården komplettera mödrahälsovårdens arbete i detta avseende. Vpk menar också att det är viktigt att satsa på uppsökande verksamhet, som riktar sig till utsatta riskgrupper i vårt samhälle, och därvid måste speciellt invandrarkvinnorna uppmärksammas. Man får tyvärr konstatera att utskottet inte är oroat över att rådgivningen inte fungerar på många ställen och för många kvinnor. Det förhållandet att en arbetsgrupp, utan några som helst direktiv, finns borde inte hindra riksdagen att uttala att sjukvårdshuvudmännen åläggs att ordna med rådgivning i tillräcklig omfattning. Det heter i betänkandet bara att arbetsgruppen i december i år skall införskaffa uppgifter om dagsläget och att dessa uppgifter skall analyseras. Det är ju ingen garanti för att situationen kommer att förbättras. Det är alltså inga konkreta åtgärder som planeras. Det har skett en utbyggnad av preventivmedelsrådgivningen — det anförs i betänkandet, och det har också remissinstanserna framhållit. Men samtidigt påpekas det att utbyggnaden inte alls har skett i tillräcklig omfattning. Socialstyrelsen säger t.ex.: ”Den utbyggnad av preventivmedelsrådgivningen och informationen om preventiv födelsekontroll som pågår enligt abortlagens intentioner har ännu inte på alla håll nått den omfattning lagstiftarna åsyftat.” Det finns siffror, herr talman, som belägger att åtgärder på detta område behövs. RFSU säger: ”Problemet är att rådgivningsfrekvensen inom vissa landstingsområden är låg. ——- Medelantalet besök per landstingsområde var 290, medan det beräknade behovet är 500.” Utskottet tolkar socialstyrelsens uttalande så, att en kraftig ökning av rådgivningsverksamheten har skett. I utskottets argumentation påpekas att i stället för en lagstiftning skall informationsverksamheten intensifieras. Och det är bra, men det visar sig att ju mer man informerar, desto större blir behovet av rådgivning, och kan man inte ge råd till de kvinnor som man har informerat är det ju meningslöst med information. Utskottet åberopar också Landstingsförbundet, som säger att denna verksamhet måste vägas mot andra angelägna områden inom hälsooch sjukvården. Men jag skulle vilja hävda att samhället inte har råd att inte satsa på preventivmedelsrådgivningen, och i förlängningen av detta har man heller inte råd att inte ålägga huvudmännen att bygga ut så att det räcker. Det blir mycket dyrare ur alla aspekter att inte anse sig ha råd att bygga ut denna rådgivning. Det har jag belyst med de siffror som jag började mitt anförande med att relatera, bl.a. från Västervik. Det heter i betänkandet att det som anförs just av Landstingsförbundet, som tydligen ser preventivmedelsrådgivningen som ett område där man kan pruta på kraven, och av socialstyrelsen ”ger enligt utskottet anledning räkna med att denna utveckling” — underförstått utbyggnaden — ”också kommer att fortsätta”. Jag tycker det är mycket tvivelaktigt om man kan förlita sig på det. Men även om rådgivningen kommer att öka är det ju inte någon garanti för att den kommer att öka så att behovet tillgodoses. Därför menar vpk att det är nödvändigt att ålägga huvudmännen att garantera en fullgod utbyggnad. Den försöksverksamhet som bedrivs på Gotland är utmärkt. Men de fina resultaten på Gotland hjälper inte kvinnor och män som bor i andra delar av landet, t.ex. i Västervik. Man måste konstatera att utskottet är till freds med läget på detta område. Det förhållandet att verksamheten fortlöpande följs av Landstingsförbundet och socialstyrelsen räcker enligt utskottet. Men vpk är oroat över att preventivmedelsrådgivningen fortfarande är dålig. Och konsekvenserna, de ekonomiska, sociala och psykologiska, är än mer oroande, och vetskapen om att en tredjedel av aborterna, i t.ex. Västervik, skulle ha kunnat förhindras om preventivmedelsrådgivningen fungerat, borde väl vara skäl nog för att ålägga landstingen att bygga ut preventivmedelsrådgivningen så att män och kvinnor får den rådgivning de behöver — och får den när de behöver den. Herr talman! Med det anförda hemställer jag om bifall till det yrkande, som är utdelat till kammarens ledamöter och som har följande lydelse: att riksdagen med anledning av motionen 1976/77:137 hos regeringen anhåller att den arbetsgrupp som skall kartlägga verksamheten med pre ventivmedelsrådgivning hos sjukvårdshuvudmännen får i uppdrag att utvidga denna kartläggning enligt de i motionen angivna riktlinjerna.
Herr talman! Om önskvärdheten av en ökad preventivmedelsrådgivning finns det inga delade meningar mellan utskottet och fru Lantz. Fru Lantz använde uttrycket ”om väntetiden kunde minskas så skulle mycket vara vunnet”. Ja, om inte om funnits skulle mycket vara annorlunda i vårt samhälle. Men man kan tyvärr inte klara alla de problem och önskemål man har, utan det finns avvägningar som måste göras i varje sammanhang, inte minst när det gäller landstingens verksamhet. Socialstyrelsen framhåller i sitt remissyttrande att preventivmedelsrådgivningen är ett prioriterat område inom hälsooch sjukvården. Detta innebär att det är obehövligt med några lagstiftningsåtgärder på det här området. Däremot anser man att informationsverksamheten måste intensifieras och att denna i första hand skall riktas till de sjukvårdshuvudmän som inte klarat uppgifterna såsom de borde. Landstingsförbundet redovisar för sin del att preventivmedelsrådgivningen ökat och att den utbyggts ganska kraftigt men att brist på personal och lämpliga lokaler varit käppar i hjulet. Om man inte tar hänsyn till rådande förhållanden när det gäller tillgång på läkare och annan personal, är det alldeles uppenbart att man kan göra som fru Lantz. Men tar man hänsyn till den verklighet som råder, tror jag att man måste nöja sig med den konklusion som utskottet har dragit. RFSU vill för sin del rikta strålkastarljuset mot de beslutande i landstingen och öka informationen där. Det tror jag är nödvändigt. Det är en angelägen uppgift att ge information inte minst till dem som beslutar i ärendet. Utskottet har för sin del fått information om preventivmedelsrådgivningen som den bedrivs i Västerbotten, och det var en alldeles utmärkt information som gavs där. Om fru Lantz tittar sig omkring i landstingen skall hon finna att det inte är så illa ställt med denna sak som hon kanske vill göra gällande. I utskottsbetänkandet redogör vi även för den försöksverksamhet som har bedrivits på Gotland. Man ordnade kurser, förde ut preventivmedelsrådgivningen till mödravårdscentralerna, skolpersonal, fritidsledare osv. och fick på det sättet en stor och bred omfattning av verksamheten. Jag tycker att man borde göra något liknande i andra landsting där man har möjlighet att göra så. Det här innebär inte att man i utskottet är kallsinnig eller negativt inställd till preventivmedelsrådgivningen. Tvärtom anser vi att den är nödvändig i vårt samhälle för att bl.a. förebygga aborter. Men tar man, som sagt, hänsyn till vad som har gjorts och vad som håller på att ske och drar slutsatsen att man inte kan göra mer än att prioritera områden inom hälsooch sjukvården, då blir resultatet att det förslag som utskottet har lagt är det rimliga. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Göran Karlsson använde många ord i sin argumentation men summan av vad han sade innebär att han är nöjd med köoch väntetiderna till preventivmedelsrådgivningen. Det är där vi skiljer oss. Jag vill ha ett åläggande för huvudmännen att se till att rådgivningen fungerar. Vi vet från Västervik att en tredjedel av aborterna skulle ha kunnat förhindras, om man hade satt in preventivrådgivning i rätt tid. Detta borde vara ett argument för att verkligen se till att verksamheten byggs ut. Jag behöver väl inte orda mer om de konsekvenser som det kan bli, om man inte bygger ut verksamheten. Vi har tidigare i dag i kammaren diskuterat frågan om resurserna. I andra sammanhang åberopar man det statsfinansiella läget och säger att man inte har råd. Men här gäller det en sak som man verkligen har råd till. Har vi råd att inte satsa på en utbyggnad? Som jag sade skulle landstinget i Västervik kunna tjäna 700000 kr. på att bygga ut verksamheten så att den motsvarade behovet. Skulle man tillämpa detta för hela riket, så kommer man till ett belopp på 50 milj.kr., och det är ju inte en föraktlig summa pengar. Dessa frågor kan egentligen inte värderas i pengar, men eftersom många av kammarens ledamöter i andra sammanhang framhåller att vi inte har råd med saker och ting vill jag göra detta påpekande. Detta är verkligen en fråga där den ena handen inte vet vad den andra gör — ifall man inte bygger ut rådgivningen. Jag yrkar ånyo, herr talman, bifall till det förslag som går ut på att man förbättrar situationen för män och kvinnor så att de får rådgivning i tid när de behöver det.
Herr talman! Vi är inte nöjda med det tillstånd som råder, fru Lantz. Vi anser lika väl som fru Lantz att preventivmedelsrådgivningen är synnerligen viktig. Men vi kan inte som fru Lantz frigöra oss från problemet med resurserna som fru Lantz talade om. Sedan vill jag bara säga, med anledning av de siffror som nämns från Västervik, att jag inte kan kontrollera dessa uppgifter från det landstinget. Jag tycker att en av åtgärderna skulle vara att företrädare för vpk aktualiserade fru Lantz önskemål från riksdagen till det landsting som har ansvaret i det här fallet.
Herr talman! Jag tror att Göran Karlsson har missförstått mig litet grand. Vi kan inte frigöra oss ifrån att resurser fattas, säger Göran Karlsson, men det är precis tvärtom. Här kostar det ingenting för sjukvårdshuvudmännen att bygga ut verksamheten. Samhället i stort skulle tjäna en ganska kraftig summa pengar på att bygga ut rådgivningsverksamheten, förutom att det medför en massa positiva effekter ur andra aspekter för män och kvinnor. Jag hänger liksom inte med i den diskussion som Göran Karlsson för — att vi inte har resurser till det här. Det är just detta som vi måste göra för att slippa ge ut en massa resurser i nästa led. Men det är ofta så i den svenska politiken att den ena handen inte vet vad den andra gör. Det här är ett typiskt exempel på det. Om vi byggde ut preventivmedelsrådgivningen så skulle vi klara en massa bekymmer — ekonomiska, sociala och psykologiska.

Herr talman! I så fall får man väl — det har påpekats från vpk i tidigare sammanhang — bygga ut så att det finns läkare och specialutbildad personal för denna verksamhet. Det är också ett gammalt vpk-krav, och det är inte någon nyhet för Göran Karlsson.
Herr talman! Att jag har begärt ordet för att göra ett kort inlägg beror på att den här diskussionen litet väl ensidigt har uppehållit sig vid möjligheten att nedbringa abortfrekvensen genom ökad satsning på preventivmedelsrådgivning. Jag tycker självfallet att det är ett viktigt mål. Här finns också siffror som tyder på att det är möjligt. Inga Lantz talade om Västervik. Ett stort upplagt försök har genomförts på Gotland med socialstyrelsens medverkan. Det har, som utskottet påpekar, verkligen lett till en kraftig nedgång i antalet aborter. Rådgivningen har omfattat mer än 500 besök per 1 000 kvinnor i fertil ålder, och man har fått en mycket påtaglig nedgång i antalet aborter. Från att ha haft 196 aborter år 1975 hade man de första tre kvartalen i år 107 aborter. Det är en nedgång med närmare en tredjedel, som Inga Lantz nämnde som en teoretisk siffra. Men jag tror också att när rapporten kommer från försöket på Gotland, så skall den visa att detta försök har haft andra påtagliga fördelar. Man kan nästan våga säga att på alla områden har denna satsning på preventivrådgivning i kombination med en bred upplysningsoch informationskampanj gett positiva resultat. Antalet tonårsgraviditeter har gått ner, samtidigt som abortfrekvensen har minskat, och de tonåringar som blivit gravida, har blivit det i högre åldrar än tidigare. Som jag tror enda landstingsområde i landet — om man nu får kalla Gotland för ett landstingsområde — har man även fått en minskning av gonorrén samtidigt med den här kampanjen. Ännu mer intressant är kanske att det trots kampanjen inte blev någon särskilt märkbar nedgång i födelsetalet. Er farenheterna från Gotland ger alltså inte underlag för den uppfattningen, som man ibland hör framföras, att preventivmedlen och den nya abortlagen skulle vara bidragande orsaker till nedgången i födelsetalet i Sverige. Med en sådan här kampanj, som naturligtvis kräver resurser men ganska begränsade sådana, kan man uppnå flera olika positiva resultat. Nedgången i abortsiffrorna är bara ett. Naturligtvis eftersträvar man också sådana effekter som är svåra att mäta i siffror, t.ex. att man får en modernare syn på könsroller och sexualitet, att människor befrias från en del av de tabuföreställningar och fördomar som har försvårat ett lyckligt samliv under tidigare generationer. Jag vill bara understryka att det är viktigt att man av den här verksamheten drar slutsatsen att man överallt i landet verkligen bör satsa på preventivmedelsrådgivning. Det finns anledning att förmoda att man också kommer att göra det. Det är alltså inte så — det har ju redan utskottets ordförande påpekat — att utskottet är nöjt med sakernas tillstånd just nu. Man tycker att det är bra att en positiv utveckling är på väg och vill naturligtvis gärna se att den sker snabbare. Men vad utskottet har haft att ta ställning till är motionsyrkandet, och det handlar inte om ökade resurser utan om en kartläggning. När det gäller motivet till att utskottet inte ansett sig kunna tillstyrka det förslaget kan jag hänvisa till det remissyttrande som har avgetts av Riksförbundet för sexuell upplysning, som Inga Lantz själv åberopade. Där sägs att, vad beträffar yrkandet i motionens kläm på en kartläggning av vilka åtgärder som behövs, RFSU anser att en omfattande sådan kartläggning redan har genomförts av socialstyrelsen och att även mödrahälsovårdsutredningen kommer att lämna bidrag till det arbetet. Därför tillstyrker inte heller RFSU bifall till motionen. Jag tror inte att Inga Lantz eller någon här i kammaren vill hävda att RFSU på detta område kännetecknas av en passiv inställning eller brist på vilja att vidta nödvändiga åtgärder. Med detta har jag velat motivera min anslutning till utskottets betänkande.
Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande är Gotlandsförsöket en mycket positiv företeelse. Det visar också hur viktigt det är att satsa just på preventivmedelsrådgivning. De kringeffekter man får av en sådan har likaså belysts av Gotlandsförsöket. Det borde, tycker jag, vara en anledning för riksdagen att bifalla det yrkande som är utdelat till kammarens ledamöter. När det gäller landet i övrigt visar ju siffror på att det är illa beställt. På s. 9 i utskottsbetänkandet kan vi läsa att medeltalet besök för rådgivning bara är 290 per landstingsområde och att behovet är ungefär 500. Det finns därför anledning för riksdagen, även om det redan företagits en kartläggning, att trycka på att preventivmedelsrådgivningen är en sak som landstingen måste åläggas att bygga ut av de skäl som jag tidigare anfört.
Herr talman! Vi är överens om att det här området är viktigt att satsa på. Jag instämmer också i det som Inga Lantz har sagt tidigare att detta inte är någon dyr verksamhet. Tvärtom får man igen de satsningarna många gånger om — ganska snabbt också. Men vad vi nu skall ta ställning till är ett yrkande om en kartläggning, och vi tycks vara överens om att en sådan kartläggning redan har företagits. Då förstår jag inte varför riksdagen skall bifalla yrkandet.
Herr talman! I det yrkande som är utdelat till riksdagens ledamöter står det att vpk anhåller att den arbetsgrupp som skall kartlägga verksamheten hos sjukvårdshuvudmännen får i uppdrag att utvidga denna kartläggning enligt de i motionen angivna riktlinjerna. Yrkandet går alltså ut på att man skall söka bereda alla män och kvinnor den rådgivning de behöver och i rätt tid.

Herr talman! Eftersom det är fredag skall jag inte förlänga debatten utan försöka begränsa mig. Med anledning av den reservation på p. 5 i socialutskottets betänkande 1977/78:13 som vi nu skall behandla vill jag ändå säga några ord. Landstingsförbundet har rekommenderat landstingen att fr.o.m. den 1 januari 1978 godkänna ett nytt utomlänsavtal, där humanitära och sociala skäl utbytts mot särskilda skäl. Här skall landstingen generösare kunna tolka både 21-dagarsregeln och övriga skäl som anförs för att förlossningen skall få ske utanför det egna länet. Trots denna uppmjukning av tolkningen av utomlänsavtalet skall betalningsförbindelse i allmänhet utfärdas i förväg — och även om det kan ske i efterhand, kan det skapa otrygghet och ovisshet hos en kvinna som av olika skäl kan räkna med att behöva föda utom det egna länet. Det finns många tillfällen när det är nädvändigt för blivande mödrar att lämna hemorten, och de skäl kvinnan anför bör därför enligt reservanternas mening godtas om de inte är orimliga. Det är otillfredsställande för kvinnor att i denna situation inte betraktas som ansvariga och kunna avgöra sitt eget och sitt blivande barns bästa. De flesta kvinnor kommer i alla fall att välja att föda sitt barn på hemorten - detta av både praktiska och medicinska skäl.

I motionens anda har vi därför i reservationen yrkat en annan skrivning i utskottets betänkande. Vi vill att regeringen hos sjukvårdshuvudmännen väcker frågan om slopande av de regler som innebär begränsning i möjligheten till förlossningsvård mot inomlänsavgift utanför det egna sjukvårdsområdet. Om denna väg inte är framkomlig för att syftet med motionen 1976 78:13. På övriga fyra punkter yrkar jag bifall till vad utskottet hemställer.

Herr talman! Kravet på förbättrad smärtlindring vid förlossning innebär ökade krav på förbättring av hela mödrahälsovården. I debatten om smärtlindring måste inte bara de medicinska synpunkterna utan också de sociala, psykologiska och pedagogiska aspekterna beaktas. Att vänta barn innebär en djup omställning i varje kvinnas liv. Det är en både fysiskt och psykiskt intensiv och jobbig tid för alla kvinnor. Psykiska och sociala problem förstärks ofta under en graviditet. E. La gercrantz, som är sakkunnig på detta område, har påvisat att varannan kvinna har någon form av psykisk störning. Andra undersökningar visar att var femte gravid kvinna har så svåra psykiska problem, att de direkt kommer att avspegla sig i hennes relation till det väntade barnet. Man kan tala om ett psykologiskt arv, eftersom inställningen till graviditeten och föräldraskapet återspeglar dessa kvinnors förhållande till sina egna mödrar. Trots alla kontraceptiva metoder som finns är i dag varannan graviditet oplanerad. Enligt undersökningar är de svåra psykiska problemen vanligast bland de kvinnor vilkas graviditet är oplanerad. För dessa kvinnor blir också förlossningsupplevelsen ofta negativ och smärtsam. De kvinnor som lever under ekonomiskt och socialt svåra förhållanden återfinns ofta bland de s.k. riskfallen bland gravida kvinnor. Redan på ett tidigt stadium kan dessa riskfall upptäckas, men eftersom dagens mödravård är ensidigt somatiskt inriktad och bara tar hand om kvinnorna ur kroppsligt medicinsk synvinkel försvåras dessa kvinnors problem under graviditeten. I den nuvarande mödrahälsovården finns i stort sett bara utrymme för att väga, mäta och ta prover. De resultat som framkommit i de senaste undersökningarna visar att den somatiska mödrahälsovården måste kompletteras med en psykisk mödrahälsovård. Inte ens hälften av de gravida kvinnorna deltar i mödraundervisningen. De som kommer dit är äldre kvinnor, kvinnor som har hög utbildning och hög inkomst, och de flesta är gifta och har planerade graviditeter — detta enligt en undersökning av W. Lundh. Mödraundervisningen når alltså de redan aktiva och resursstarka kvinnorna men inte de kvinnor som allra bäst skulle behöva den. Därför måste mödrahälsovården bedriva en aktivt uppsökande verksamhet för att nå alla blivande mammor med förlossningsoch föräldraförberedelse. Alla gravida kvinnor borde t.ex. erbjudas att genomgå kurs i psykoprofylax. Mödraförberedelserna måste pågå under hela graviditeten och även efter förlossningen. Fäderna skall givetvis också förberedas. Mödraundervisningen bör också kompletteras med en allmän föräldraundervisning. I mödraförberedelserna bör också ingå individuell rådgivning. Kontakten med kvinnorna bl.a. för att spåra upp de s.k. riskfallen måste göras under de tre första månaderna av graviditeten. Försöksverksamhet med olika samtalsgrupper mellan gravida kvinnor visar också på ett stort behov av att få tala om sin graviditet, om problem och om den oro man känner inför att bli mamma. Det borde självfallet finnas psykologisk expertis vid varje mödravårdscentral och på varje förlossningsavdelning. Personaltätheten på mödravårdscentralerna måste också ökas, så att det finns tid att tala om förlossningen, om smärtlindring och föräldraskap och annat som är viktigt för den blivande mamman. Sammanfattningsvis måste mödrahälsovården, som i dag är så utmärkt när det gäller den kroppsliga vården, kunna ge både en kroppslig, psykisk och social vård. 1971 fattade riksdagen beslutet att alla kvinnor som önskade smärtlindring också skulle få det. Nu är det 1977, nästan 1978, och fortfarande är det nästan omöjligt för de flesta kvinnor att få effektiv smärtlindring. Den metod som anses ge den bästa smärtlindringen, epiduralblockaden, gavs, när denna motion skrevs, bara till 1,7 96 av kvinnorna. Nu uppges att 6,8 26 kan få denna lindring. Paracervikalblockaden ges till 5,4 96, och pudendusblockaden, som bara hjälper i sista slutskedet av förlossningen, ges till 62 96. Att kvinnor verkligen behöver smärtlindring vittnar en mängd undersökningar om. Ungefär 85 26 av kvinnorna skulle behöva effektiv smärtlindring. Eftersom en starkt smärtpåverkad mamma negativt påverkar förlossningen och detta medför stora risker för både henne och barnet, är siffrorna alarmerande. Den effektivaste metoden, epiduralblockaden, får ändå bara 6,8 26 av kvinnorna, och uppemot 85 96 skulle kanske behöva den. Frågan om smärtlindring vid förlossning är inte ny i riksdagen. Vpk har motionerat under många år och krävt ett förverkligande av riksdagsbeslutet. För ett par år sedan sade socialstyrelsen att ”smärtstillande medel i kombination med lustgas och pudendusblockad kan ge en fullgod smärtlindring”. Men detta påstående är felaktigt, om man skall tro på vad de vetenskapliga undersökningarna redovisar och vad kvinnorna själva säger. Med denna inställning från den ansvariga myndigheten kan man starkt befara att kvinnorna aldrig kommer att få den hjälp de behöver. Förutom att det över huvud taget är svårt för kvinnor att få den smärtlidring de behöver är det om möjligt ännu svårare att få smärtlindring under natten. Enligt Svenska läkaresällskapet finns på flertalet förlossningsavdelningar jourhavande läkare för förlossningsverksamhet dygnet runt. Möjlighet att ge smärtlindring med avancerade metoder under natten finns bara vid de stora kvinnorklinikerna, dvs. vid de nio regionsjukhusen. Det finns ingen smärtlindringsmetod som generellt passar alla kvinnor och ingen metod kan ges rutinmässigt. På senare år har den s.k. psykoprofylaxmetoden uppmärksammats. Denna metod, som bygger på avslappning och andningsövningar, borde regelmässigt erbjudas alla gravida kvinnor inom ramen för mödrahälsovården, eftersom metoden kan ge en bra psykologisk smärtlindring. Men denna metod består av många osäkra moment och kan därför inte ses som ett alternativ till övriga avancerade smärtlindringsmetoder utan som ett komplement till dessa. Mer resurser måste anslås till forskning för att utveckla och utvärdera nya metoder. Sålunda bör Cardiffmetoden och TSN-metoden utvärderas. Cardiffmetoden innebär i korthet att man kan tidsplanera förlossningarna. En tidsplanerad dagförlossning har många fördelar, bl.a. slipper kvinnorna komma till BB på kvällen eller under natten då de mest behöver vila och sömn. Utvilade kvinnor orkar bättre med förlossningsarbetet, och deras smärttröskel ligger högre. Genom planerade dagtidsförloss ningar är möjligheterna större att få effektiv smärtlindring, eftersom det på dagen finns mer personal att tillgå. TSN, som betyder transkutal nervstimulering, går ut på att med elektriska impulser till ryggmärgen bryta värksmärtorna. Denna metod är ett komplement till främst psykoprofylaxmetoden och pudendusblockaden. Dessa metoder bör, menar vpk, utvärderas. Bristen på läkare och annan förlossningspersonal är en av orsakerna till att riksdagsbeslutet från 1971 ännu inte har förverkligats. Därför måste denna brist försvinna och alla kategorier av personal finnas tillgänglig dygnet runt på förlossningsavdelningarna. Vid tilldelning av läkartjänster måste denna del inom sjukvården få de resurser som är nödvändiga om riksdagens fattade beslut angående smärtlindring skall kunna förverkligas. Enligt gällande läroplan för barnmorskor heter det att barnmorskorna skall ha kunskap om och kunnighet i olika metoder för smärtlindring. Enligt socialstyrelsens uppfattning bör de barnmorskor som utbildats efter läroplanen från 1973 ha bra förutsättningar att ge och administrera smärtlindring. Det föreligger inga formella hinder för att barnmorskan skall få utföra dessa arbetsmoment. Men läkarnas benägenhet att låta barnmorskorna i praktiken utföra och medverka i dessa metoder varierar i högsta grad. De barnmorskor som behärskar de effektiva smärtlindringsmetoderna borde också i praktiken få använda sin kunskap på detta område. De barnmorskor som utbildats tidigare måste få möjlighet till en fortbildning i detta avseende. Att låta barnmorskorna få administrera och ge smärtlindring blir nödvändigt så länge tillräckligt med adekvat utbildade läkare saknas på förlossningsavdelningarna — givetvis under förutsättning att barnmorskorna har utbildning för det. I socialutskottets betänkande heter det att en rad åtgärder vidtagits i syfte att 1971 års riksdagsbeslut skall få effekt, och detta sades också förra året i betänkandet. Herr talman! Detta måste vara ett felaktigt påstående, eftersom fortfarande bara 7 96 av de 85 926 kvinnor som skulle behöva effektiv smärtlindring får en sådan. Denna siffra vittnar däremot om att en rad åtgärder omedelbart måste vidtas för att riksdagsbeslutet skall kunna bli verklighet. Utskottet avstyrker vpk-motionens krav på en bättre mödraoch förlossningsvård, och man är i år liksom förra året nöjd med den lilla procentuella ökningen av kvinnornas möjligheter att få effektiv smärtlindring. År 1971 fattades principbeslutet om alla kvinnors rätt till smärtlindring, men ändå har i dag bar 7 26 av kvinnorna denna rättighet genom den s.k. epiduralblockaden. Herr talman! Jag är ytterligt förvånad över att utskottet vill använda och räkna in kejsarsnitt som en smärtlindringsmetod. Det är både ett farligt och ett felaktigt ställningstagande från utskottets sida, och det skulle få allvarliga konsekvener. Uttalandet vittnar om stor oförståelse för hela problematiken kring mödraoch förlossningsvården över huvud taget. Som jag tidigare sade efterlyser jag ett omdöme från utskottet över sjunde att-satsen i vpk-motionen 719, vilken föreslår en utvärdering av TSN-metoden och Cardiff-metoden. De här båda metoderna har inte med ett enda ord berörts i utskottets betänkande. Jag anser att de är av betydelse inom förlossningsvården och skulle gärna vilja att de kommenterades. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till motionerna 719 och 732.
Herr talman! Jag har inget att invända mot Inga Lantz allmänna tal. Det var säkert byggt på inlevelse och kännedom om förhållandena. Däremot har jag kanske en annan uppfattning om själva sakfrågan, nämligen om landstingens möjligheter att bereda smärtlindring. Det uttalande som riksdagen gjorde 1971 gäller fortfarande. Vi har inte prutat på det ett enda dugg. Principen står fast att alla kvinnor som så önskar bör få smärtlindring vid förlossningen. Nu är det emellertid så att riksdagen inte kan bestämma över landstingen och deras verksamhet i landet. Vi har ett speciellt område där sjukvårdshuvudmännen regerar, och vi kan inte stifta några lagar som bestämmer hur de skall handla vid exakt varje tillfälle. Den omständigheten gör att ett bifall till vpk-motionen inte skulle få någon egentlig effekt. Men ser man på vad som har skett under åren från 1971 och fram till i år, så måste väl ändå fru Lantz erkänna att det är en väsentlig förbättring. År 1974 erhöll 53 96 av kvinnorna någon form av smärtlindring vid förlossningen. Förra året nådde man upp till ungefär 85 96. Den siffran visar i alla fall att sjukvårdshuvudmännen har uppmärksammat och noga studerat vad riksdagen sagt, och de har också visat intresse för att bygga ut den här verksamheten. Även om målsättningen måste vara fullständigt solklar att alla kvinnor skall ha rätt till smärtlindring så tycker jag att man kan säga att det ändå inte går att bygga ut på det här området snabbare än vad exempelvis läkartillgången och annat medger. Beträffande Margot Håkanssons inlägg vill jag säga att det inte heller ger anledning till några långa kommentarer. Frågan gäller om det egna landstinget skall stå för ersättningen om en gravid kvinna reser till ett annat län och där föder sitt barn. Det kan naturligtvis finnas tillfällen då en gravid kvinna måste resa över gränsen från det egna sjukhusområdet — det vill jag inte bestrida. Men jag bestrider att det skulle vara så vanligt som fru Håkansson lät påskina. Det här är inget stort problem, utan det rör sig om absoluta undantag. Det finns möjligheter att reglera detta. Om något speciellt skulle inträffa kunde man reglera det enligt det gamla avtalet.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
Herr talman! Jag har inte på något sätt sagt att det är mycket vanligt, så där har nog Göran Karlsson missförstått mig. Jag har sagt att det är otillfredsställande att kvinnor skall behöva befinna sig i den situationen, att under en så pass lång tid vara begränsade att vistas i det egna länet, och vara beroende av att kanske i efterhand få ett besked om betalningsansvar från det landsting man är skriven i. Om det fysiskt sett vore möjligt för Göran Karlsson att föda barn tror jag säkert att han skulle uppleva det otillfredsställande att vara inom sitt eget landstingsområde under en så lång period. Det finns all anledning att inte pröva det här individuellt, för vi vet att även om Landstingsförbundet har rekommenderat landstingen att godkänna ett nytt utomlänsavtal är det inte på något sätt säkert att man i de olika landstingen tolkar det på samma sätt. Det kan givetvis bli både en positiv och en negativ tolkning i de olika landstingen. Därför vidhåller jag det krav jag har ställt och yrkar bifall till min och de övriga reservanternas reservation.
Herr talman! Göran Karlsson trycker på att det uttalande som riksdagen gjorde 1971, som innebar att alla kvinnor skulle få rätt till smärtlindring vid förlossning, fortfarande gäller och att man står fast vid det. Det uttalandet har hittills visat sig vara, om inte helt, så nästan verkningslöst för de flesta kvinnor. Det är fortfarande förunnat ett mycket litet antal kvinnor att få den hjälp de behöver. Göran Karlsson säger att 85 926 får smärtlindring. Ja, vad de får är pudendusblockaden, Göran Karlsson, som man ger allra, allra sist. Vad vi har eftersträvat från vpk är att man garanterar kvinnor den här rätten under hela det jobbiga förlossningsarbetet, som kan pågå i dygn. Det är där den effektiva smärtlindringen skall sättas in, när den behövs. 62 96 får pudendusblockad i allra sista slutskedet av förlossningen, just när barnet kommer fram, och det är inte vad jag menar med effektiv smärtlindring under förlossningen. Jag är fortfarande förvånad över att Göran Karlsson vidhåller utskottets skrivning där man räknar in kejsarsnitt som smärtlindringsmetod. Det är ofattbart hur man kan göra det ställningstagandet. Det är väldigt farligt och det är felaktigt. Epiduralblockaden ger en effektiv smärtlindring, och kvinnor som behöver den måste också få den. Det är förstås viktigt att det finns läkare, barnmorskor och övrig personal i tillräcklig omfattning inom den här verksamheten. Vpk har vid åtskilliga tillfällen krävt just att man måste se till att tillgången på läkare och annan personal garanteras. Det kan inte heller vara någon nyhet När riksdagen fattade det här mycket vettiga beslutet om att kvinnor skall ha rätt till smärtlindring, måste man ju ha menat att beslutet skulle efterföljas. Därför måste man se till att det får någon efterföljd, att kvinnorna garanteras den här rätten enligt beslutet som riksdagen fattade 1971. Hittills har det inte hänt speciellt mycket, egentligen ingenting alls enligt kvinnor man pratar med ute på gatan. Det tycker jag att Göran Karlsson borde göra, för att få andra perspektiv än de här siffrorna som han kommer med, för de är felaktiga.
Herr talman! Jag kan ju inte intervjua kvinnorna på gatan om hur de har det, fru Lantz. När fru Lantz säger att ingenting skett undrar jag om hon tar någon hänsyn till fakta. Jag redovisade att ökningen från 1974 till 1976 innebar att 85 26 av kvinnorna i dag får någon form av smärtlindring. Jag har inte sagt att den är tillfredsställande, men detta är siffror som fru Lantz inte kan bestrida. Fru Lantz säger att utskottet skrivit att kejsarsnitt skulle vara en smärtlindringsmetod. Det är inte vi som skrivit det, utan vi har redogjort för socialstyrelsens siffror. Om fru Lantz läser utskottsbetänkandet kommer hon att finna det. Smärtlindring beror ju inte bara på vad vpk och andra önskar. Fru Lantz måste ta hänsyn till att vi inte har tillräckligt med läkare som är utbildade på det här området. Jag säger det än en gång: Man kan önska hur hett som helst, men man kan ju ändå inte på kort tid göra något åt läkartillgången på det här området. Fru Lantz måste kunna ta hänsyn till verkligheten. Det är den som råder. Sedan vill jag säga till fru Håkansson: Jag har naturligtvis inte biologiska förutsättningar att föda barn. Men jag har en dotter som födde barn i augusti månad. Hon besökte mig veckan innan hon födde, så det går naturligtvis att resa över länsgränserna, och det är inte nödvändigt att stanna hemma under alla de 21 dagarna. Med de transportmedel som numera finns torde det inte vara så förfärligt svårt att resa även under de dagarna. Jag tycker uppriktigt sagt att reservationen är överflödig.
Herr talman! Jag skall börja med att deklarera att vpk har för avsikt att stödja reservationen därför att det som framförs i den är ett bra förslag. Jag hävdar fortfarande att egentligen ingenting har skett. Jag tycker att Göran Karlsson bör göra sig bekant med vad de olika metoderna innebär. Pudendusblockaden är ingen smärtlindringsmetod som ger effekt under hela förlossningen utan alldeles i slutet. Därför kan man inte räkna den som en effektiv smärtlindring under hela förlossningen. Det är ganska elementärt. Vi måste alltså bygga ut de andra metoderna, som kan garantera kvinnorna rätten till en smärtlindring, om vi menar att riksdagens beslut skall få någon effekt.

Det är ett allvarligt, felaktigt och farligt ställningstagande som utskottet gör.
Herr talman! Jag är egentligen inte förvånad över Göran Karlssons uttalande — det är ett typiskt manligt resonemang, och vi är mycket vana vid sådant. Det är män som bestämmer det mesta i samhället, och det är män som talar om för kvinnor hur de skall bete sig när de är gravida, om de skall resa eller inte. Jag vet — och det vet Göran Karlsson också — att det inte föds alltför många barn i det här landet. Och skulle det vara möjligt för män att föda barn skulle det säkert födas åtskilligt färre. Det är just begränsningarna i kvinnornas rörelsefrihet vi är ute efter i reservationen. Det är klart diskriminerande med en sådan begränsning och att betalningsansvaret är sådant att man antingen får en betalningsförbindelse i förväg eller också inte vet om landstinget åtar sig betalningsansvar om man råkar befinna sig utanför länsgränsen. Jag tror inte heller att det skulle röra sig om någon större marginell kostnad för landstingen om man gick ifrån principen om betalningsförbindelse i förväg, eftersom den här situationen knappast kommer att inträffa så väldigt ofta. En ändring av reglerna i enlighet med vår reservation skulle emellertid betyda oerhört mycket för de kvinnor som måste föda sina barn utanför det egna länet av skäl — det kan gälla studier, resor i samband med tjänst o. d. — som de anser vara viktiga men som kanske inte vederbörande landstingstjänsteman bedömer som viktiga.
Herr talman! Vi bör inte betrakta detta som något stort problem — det är den viktigaste förutsättningen i sammanhanget — och det går säkert att lösa. Om det verkligen föreligger ett behov av att resa till ett annat län och man alltså har skäl för det, då går det säkert att tolka den nya bestämmelsen så att man kan få ersättning. Men landstingen måste ju kunna planera, och om de skall räkna med att också ta emot människor från andra län blir det naturligtvis en förryckning av planerna. Frågan är emellertid inte något ärende för riksdagen, utan det är ett ärende för landstingen. Jag vill rekommendera fru Håkansson att ta upp ärendet inom landstingen och att försöka påverka opinionen där — det skulle kunna ge bättre resultat. Till fru Lantz vill jag säga: Om inte narkos skall räknas som smärtlindring, då vet jag inte vad smärtlindring är.

Herr talman! Mot bakgrund av den sedan flera år fortgående minskningen av antalet nyfödda barn här i landet anser jag — i motsats till socialutskottets ordförande — att det är ett riksintresse, och inte bara ett landstingskommunalt intresse, att underlätta för kvinnor att föda sina barn där de befinner sig när stunden är inne utan att behöva fråga någon landstingskamrer om lov. Det borde vara en glädje för varje landsting att se ett barn födas inom dess gränser. Jag skulle vilja runda av denna diskussion, som har blivit märkvärdigt teknisk och dessutom inflammerad av könsrollstänkande, med att säga att problemet förvisso inte är nytt. Så här i adventstid, herr talman, kanske jag kan få lov att erinra om några rader som belyser problemets allmängiltighet. De är hämtade ur Lukas 2:3-7. ”3. Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig. 4. Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen, 5. för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande. 6. Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda. 7. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.” Så var det då, men det skulle inte behöva vara så i dag. Med hänvisning till vad jag här har anfört vill jag uppmana kammarens ledamöter att rösta för den behjärtansvärda reservation som gäller punkten 5.
Jag är förvånad över att Gunnar Biörck har biträtt denna reservation över huvud taget.

Herr talman! Såsom prefekt för en universitetsklinik har jag i höst Vissa kostnader för drabbats av det nya anslagssystem för högskolan som riksdagen i våras = utbildning och antog trots de invändningar jag då tillät mig framföra i en motion. I — forskning inom en annan motion nu i höst, som behandlas i utbildningsutskottets be — högskolan tänkande nr 11, har jag haft anledning att återkomma till ärendet. Inte bara jag utan även mitt eget lärosätes ekonomiska förvaltning har nu funnit att högskolereformen har blivit vad jag i våras förutsåg, nämligen en reform utan resurser. Mellan Karolinska institutets verkliga behov, beräknade på det sätt på vilket utbildningsutskottet i våras tolkade högskolepropositionen, och vad som nu står till förfogande — även med det tillskott som föreslås i tilläggsstatspropositionen — föreligger en skillnad, som belöper sig till ca 2,5 milj.kr. Det har vitsordats att liknande differenser redovisats även vid andra högskolor. När jag motionerade i anslutning till tilläggsstatspropositionen var det i förhoppning om att vi inom utskottet skulle kunna få tillfälle att ställa företrädare för den ifrågavarande högskoleförvaltningen — och kanske också andra — mot dem som har burit ansvaret för beräkningarna inom UHÄ och i departementet för att få klarhet i vad som är sant och vad som inte är det. Vi fick nämligen i våras av departementet en föredragning om det nya anslagssystemet, vilken var av den arten att åtskilliga av oss inte kände sig särskilt övertygade om riktigheten i de siffror som förelades oss. Uppräkningen nu på 18 milj.kr. i tilläggsstatspropositionen visar att våra farhågor var berättigade. Tyvärr har tvånget att få fram ärendet till dagens plenum inte gjort det möjligt att få till stånd en ny hearing inför utskottet. I avsaknad av en sådan har utskottet samlat sig om en skrivning, som nog får betecknas som rätt skarp. Låt mig bara läsa upp fyra meningar däri: ”Utskottet är inte berett tillstyrka motionsyrkandet, men är så till vida ense med motionären att utskottet inte blivit övertygat om att de som underlag för regeringens anslagsframställning gjorda beräkningarna till alla delar är helt invändningsfria. Utskottet har noterat att det råder stora skillnader mellan högskoleenheternas och UHÄ:s beräkningar samt att skillnaderna mellan UHÄ:s och regeringens beräkningar i fråga om vissa högskoleenheter är betydande. I propositionen anförs att ifrågavarande del av anslagsomläggningen är avslutad om riksdagen fattar beslut i enlighet med regeringens förslag. Med anledning härav vill utskottet för sin del uttrycka den uppfattningen att det måste vara möjligt för en högskoleenhet att få en felräkning rättad som ostridigt kan dokumenteras.” Universiteten och högskolorna utgick rimligtvis i höstas från att verksamheten skulle fortgå i minst samma omfattning efter reformen som före. När de nu — vid läsårets mitt — finner att medelstilldelningen inte motsvarar de förutsedda behoven, står de förvaltningar som tar riksdagsbeslut på allvar inför nödvändigheten att för vårterminen göra mer eller mindre bryska reduktioner i utbildningsoch forskningsprogrammen. Eftersom universiteten är så att säga arbetskraftsintensiva enheter, drabbar en reduktion av verksamheten människor och inte kapitalvaror. Det kan tänkas att mera sangviniska förvaltningar kanske i stället försöker följa höga samhälleliga förebilder och lånar sig fram genom att skjuta på betalningen till efter budgetårsskiftet för att utbildningsutskottet och riksdagen skall hinna i kapp utvecklingen. Jag vet inte om det är bättre. Herr talman! Riksrevisionsverket företog för några år sedan en ganska löjeväckande studie av universitetens effektivitet baserad på en undersökning av närvarofrekvensen vid fakultetssammanträdena. Detta problem har nu bragts ur världen genom att riksdagen avskaffat fakulteterna. Jag tror däremot att det skulle vara en uppgift för detta verk, eller för riksdagens egna revisorer, att studera högskolans nya anslagssystem och kanske —- om man visar sig kunna klara den uppgiften på ett tillfredsställande sätt — även en del andra förhållanden i den nya högskolan, som är i trängande behov av en s.k. utvärdering. Denna utvärdering bör nämligen göras av en från departementet och UHÄ fristående instans. För dagen, herr talman, nöjer jag mig med att yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan på denna punkt.
Herr talman! De basbelopp som riksdagen i våras anvisade för undervisning och forskning grundade sig på vissa osäkra beräkningar, helt enkelt beroende på att utfallet för budgetåret 1976/77 då inte förelåg. Inom utbildningsutskottet var vi medvetna om detta och skrev bl.a. in i betänkandet att en justering av basbeloppen eventuellt kan behöva göras senare. Riksdagen hade ingen erinran mot utskottsskrivningen. Det är denna beställning från riksdagen som nu effektueras genom förslaget om tilläggsbudget. Totalt föreslås att drygt 18 milj.kr. anvisas högskolorna såsom klumpbelopp. Utbildningsutskottet ställer sig bakom detta förslag. Så några ord om Karolinska institutet, vilket var utgångspunkten för Gunnar Biörcks motion och även hans anförande här i dag. Den utgift som redovisats för lärarorganisationen vid Karolinska institutet 1976/77 är i runda tal 78 300 000 kr. Det belopp som beräknades i vårens högskoleproposition var ca 75 580 000 kr. Nu föreslås ett påslag på drygt 3 milj.kr. Utfallet var alltså 78 300 000 kr., och man får 78 600 000 kr. Den sistnämnda summan överstiger f.ö. UHÄ:s förslag med en halv miljon kronor. Det skall ändå gärna erkännas att den anslagsomläggning som har gjorts är komplicerad, och det är alldeles klart att den har medfört svårigheter på alla nivåer. Det rör sig dock om övergångsproblem som inte får skymma det goda syftet bakom anslagsomläggningen, som ju är att ge de olika högskolorna större frihet att inom givna ramar själva bestämma om sin verksamhet. Utbildningsutskottet är väl medvetet om svårigheterna, och det är anledningen till att man från utskottets sida har skrivit in att om det sker en direkt felräkning så måste den självfallet rättas till. Samtidigt slås det lika klart fast i utskottsbetänkandet att en sådan eventuell prövning av en justering skall utgå från just den faktiska kostnaden för budgetåret 1976/77. Därmed är väl Gunnar Biörck i Värmdö nöjd, och han har ju också valt metoden att göra sin markering i ett särskilt yttrande och inte reservationsvägen. Till sist vill jag bara säga att det inte är fråga om någon drastisk nedskärning totalt sett inom högskoleverksamheten. Det är tvärtom så att betydande ökningar har ägt rum. Det rör sig om 100 milj.kr. i s.k. friska pengar i våras, och med det här påslaget nu kommer man upp i ännu högre belopp. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till utbildningsutskottets hemställan.

Herr talman! Krigets fruktansvärda verkningar får inte bagatelliseras och göras till någon form av lek. Leker gör barn i alla åldrar, i alla delar av världen. Små barn leker ensamma och har svårt att ”samarbeta” med andra barn. Men ju äldre barn blir, desto mer blir lekarna ”grupparbeten” tillsammans med andra barn. Barn behöver material för sin lek. Leken är lika betydelsefull för utvecklingen som utbildning, mat, kläder och trygghet. Barn leker krig för att det finns krig. Så länge vuxna vill krig kommer barn att leka krig. Författaren Sven Wernström har i ”Trälarnas kamp” beskrivit situationen på 1200-talet så här: ”Flickorna brukade inte leka. De arbetade i hemmen med mat, tvätt, djur och småsyskon så länge dagen varade. Även pojkarna arbetade naturligtvis men aldrig så mycket som flickor. Detta hade sin förklaring liksom allt annat. Arbete lärs genom arbete. Det gäller både pojkar och flickor. Men i pojkarnas framtida sysslor fanns något som bara kunde läras genom lek. Det var striden. Man kunde inte sända ut små pojkar i stora krig för att lära dem våld och vapenbruk. Därför måste man sätta en kniv i deras händer och låta dem löpa hemifrån och tälja sina egna svärd och göra sina egna övningar. Så har det alltid varit — det vill säga så länge någon gammal människa kunde minnas. Det gav intrycket att pojkar hade större frihet än flickor.” Det här tycker jag bara bevisar att man fordom ville att barn — pojkarna — skulle träna sig för krig med hjälp av krigslekar. Och så är det fortfarande i många barnkamrar. Där tränar sig pojkarna för det tredje världskriget. Vill du som mamma eller pappa ha krig? Vill du att ditt barn skall gå ut i striden — gå ut i kriget? Jag tror att jag i allas ställe kan svara ett entydigt nej. Jag tror också att de flesta tillägger: Jag vill inte ha krig. Men likväl köper mammor, kanske ännu fler pappor och snälla släktingar, en mängd leksaker till jul — en mängd krigsleksaker. Varför köper man krigsleksaker? Ja, jag tror det är så enkelt att det finns gott om krigsleksaker att köpa. De är ofta mycket välgjorda — ibland skulle man kunna säga att de är vackra. Det är lätt att falla för en krigsleksak bland Nr 45 överflödet på leksakshandlarnas diskar och hyllor. Krigsleksaker kan ock Fredagen den så vara så placerade i affären att de drar barnens uppmärksamhet till 9 december 1977 sig — i rent kommersiellt syfte skall barnen utnyttjas. Det köps alltså = krigsleksaker därför att det finns krigsleksaker. Jag tror att det i regel — Förbud mot import inte är någon mer uttänkt motivering. och försäljning av Inga skäl säger att det måste finnas krigsleksaker — åtminstone om = krigsleksaker man inte har för avsikt att prägla barn för krig. Skulle vi, herr talman, kunna tro att det finns någon som vill prägla barn för krig? Eftersom de stora krigsleksaksfabrikerna finns i länder med stor rustningsindustri, så tycker jag mig inte kunna utesluta sambandet. Det gäller för krigsindustrin att producera krigsmateriel om den skall vara lönsam och ge avkastning på kapitalet. I en värld utan krig måste rustningsindustrin läggas ner. Skall vi anse att krig är något nödvändigt? Skall vi lära våra barn att krig är något nödvändigt? Jag vill nog påstå att det är vad man försöker lära barnen med alla de fina krigsleksaker de får från skilda håll. Ansvaret för att det finns krigsleksaker i Sverige måste falla tungt på de stora importörerna. Nu i juletid — fridens högtid — säljs på en månad mer krigsleksaker än under alla de andra månaderna tillsammans. Man skulle gott kunna säga att det är förberedelserna för en i sanning blodig jul. Låt oss nu inför jul vara överens om en sak: Vi slutar alla — föräldrar, morföräldrar, farföräldrar och övrig släkt och vänner — att köpa krigsleksaker. Vi skall inte ge barnen krig och våld i julklapp. Låt de affärer som har krigsleksaker i sina hyllor också ha dem kvar efter jul. Låt oss sedan fullfölja det med att förbjuda import och försäljning av krigsleksaker. Som framgår av utskottets betänkande har två ungdomsorganisationer, Unga Örnar och Vi Unga, protesterat mot försäljningen av krigsleksaker och krävt ett försäljningsförbud. Vi kan stödja deras protest och krav i dag genom att bifalla motionen 1976/77:869. Min uppfattning är att vinstintressena är för starka för att föräldrar, organisationer eller samhälle skall nå gehör genom vädjanden till. importörer, tillverkare eller försäljare av krigsleksaker. Det enda som kan förhindra fortsatt verksamhet är ett importoch försäljningsförbud. Som svar på motionen säger utskottet att Sverige i internationella överenskommelser utfäst sig att inte införa s.k. tekniska handelshinder, dvs. sådana regler om varans beskaffenhet som försvårar internationell handel. Undantagna härifrån är regleringar som syftar till att skydda människors liv, hälsa och säkerhet. Jag vill starkt ifrågasätta om inte detta kan vara tillämpbart när det gäller krigsleksaker. Har vi inte anledning att skydda våra mest oskyddade individer i samhället — barnen? Detta med liv, hälsa och säkerhet borde vara tillräckliga motiv när vi skall skydda barnen mot krigets hemskheter. Vi skall inte möjliggöra ett förhärligande av krig genom att tillåta utbudet av krigsleksaker. Herr talman! Jag har inte nu när vi närmar oss fridens högtid — julen 49 — velat gå till ett frontalangrepp mot utskottet för dess för mig obegripliga hållning, nämligen att inte tillstyrka motionen. Med det anförda vill jag yrka bifall till motionen 1976/77:869.

Herr talman! Utskottet delar motionärernas uppfattning att utbudet av den här typen av leksaker bör förändras. Det vill jag starkt understryka. Det är två orsaker till att utskottet inte har kunnat tillstyrka motionen. Ove Karlsson har här redogjort för dem. Vi har från svensk sida träffat olika internationella överenskommelser —- med OECD, GATT, EFTA och EG - i vilka vi utfäst oss att inte införa s.k. tekniska handelshinder. Ove Karlsson har också redogjort för att undantag från dessa överenskommelser är regleringar som syftar till att skydda människors liv, hälsa och säkerhet. Det andra skälet till att utskottet inte ansett sig kunna tillstyrka motionen är att konsumentverket har utarbetat vissa riktlinjer med inriktning på säkerhet för vissa slags leksaker. Vidare har mellan lekmiljörådet och berörda branschorganisationer inletts överläggningar om vissa riktlinjer i fråga om försäljning av krigsleksaker. Utskottet förutsätter att dessa överläggningar fullföljs. Som jag sade tidigare delar utskottet motionärernas uppfattning att det är angeläget att ändra utbudet av den här typen av leksaker. Men det är inte så lätt som man skulle kunna tro att från svensk sida ensidigt ändra på bestämmelserna. Jag erinrar mig att det för några år sedan krävdes förbud mot införande av avlyssningsapparater. Det förslaget avstyrktes med hänvisning till de överenskommelser som träffats med olika internationella organ. Vi delar som sagt motionärernas uppfattning att det är angeläget att det i stället för dessa leksaker kommer fram leksaker som gör det möjligt för barn och ungdom att syssla med skapande lek. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill något kommentera näringsutskottets betänkande med anledning av motionen 869 om förbud mot import och försäljning av krigsleksaker. Det framgår tydligt av utskottsbetänkandet att man är medveten om det problem som de alltmer realistiska krigsleksakerna utgör. Och första steget mot en lösning av ett problem är ju att konstatera att det finns. Om man jämför bara några år tillbaka så förstår man också skillnaden. Det var inte vanligt att man då insåg att leksaker kunde vara ett problem. I utskottets betänkande går man ett steg vidare, konkretiserar och ana lyserar vari problemet ligger. Nästa steg måste ju vara att eliminera pro = Nr 45 blemet. Fredagen den Man upplever att frågan har fallit framåt, att insikten om frågans vikt 9 december 1977 växer, att en mognadsprocess äger rum. noe svs Även om målet bör vara att förhindra att barn har tillgång till den — Förbud mot import speciella typ av leksaker det här gäller, tror jag att vi skall besinna att — och försäljning av insikten förutsätter ett växande som tar sin tid. Det är inte hopplöst = krigsleksaker att sätta sin lit till en allt starkare opinion. Den växer snabbt, och man vet i vilken riktning den skall bearbetas. Jag tror att alla goda krafter i det här fallet kan fritt samverka i en sådan målsättning, och det kommer säkert inte att bli förgäves. Lekmiljörådet har nämnts i näringsutskottets motivering, liksom de överläggningar med leksaksbranschen som har förekommit. Jag skulle något vilja uppehålla mig vid detta. Utgångspunkten när lekmiljörådet grep sig an frågan om krigsleksaker var att anlägga ett så vitt perspektiv på verkligheten som möjligt och begrunda det i relation till de allmänna målsättningar om vilka så gott som alla i vårt samhälle är överens. Våra utgångspunkter, som har lett fram till vårt ställningstagande, grundar vi på två premisser som jag tror att man kan nå allmän enighet om. Den ena är att det finns övergripande mål för uppfostran av det växande släktet. De är allmänna. Politisk enighet har uppnåtts om dem. Målsättningsdokumenten för förskola och grundskola kan lätt, när man läser dem, ge ett abstrakt intryck. Honnörsorden staplas på varandra. Sammantaget är det en beskrivning av ett utopiskt samhälle. Det är inget fel med höga målsättningar, men bristen är kanske att den hårda verklighet i vilken idealen skall förverkligas inte finns med. Tas den verkligheten in i bilden, så kanske också ambitionsnivån förändras en aning. Vad man ser är inte en värld på väg mot Utopia, utan snarare en värld som på alla sätt i politiska, sociala och mänskliga relationer hotas av destruktiva krafter. Jag vill aktualisera några grundfakta som präglar den världsbild som vi med massmedias genomträngande brutalitet frikostigt överlämnar till de uppväxande. Jag tänker då främst på de krig, katastrofer och lidanden som präglar tidsbilden. Hur mycket detta påverkar de unga kan ingen mäta eller veta, men art det fungerar som ett destruktivt incitament är klart. Den andra premissen för arbetet i lekmiljörådet är ett konstaterande av psykologisk-social art. Det är att leksaker och lekmaterial faktiskt har en styrande, påverkande, normförmedlande och värdeskapande förmåga. Barn leker med leksaker, men leksakerna bestämmer också vad barnen skall leka, de både vidgar och begränsar fantasin. Därför måste leken och dess material tas på allvar. Det kan uppröra en del som inte insett sambanden att en statlig institution — lekmiljörådet — klåfingrigt skall blanda sig i barnens lek. Men 51 reaktionen från många enskilda som upplever sin maktlöshet inför de infernaliskt realistiska krigsleksaker som finns på den internationella marknaden — den reaktionen har blivit allt starkare och bör bli allt starkare — är denna: ”Vad skall vi göra? Finns det ingen som kan ingripa? Föreligger åtminstone något etiskt minimum som kan tillämpas på det här området?” För att återgå till utskottets skrivning så är denna i viss mån ett svar på en sådan fråga. Jag förmodar att det ändå inte är sista gången som riksdagen behandlar den här frågan. Problemet är verkligt — inte alls inbillat. Samtidigt är det grannlaga. En utgångspunkt i det här fallet är den yttre ram för all samhällelig verksamhet som samhällsnyttan sätter. Ett sådant allmänt mål måste också gälla leksaksbranschen. Det bästa är ju att detta till fullo inses inom leksaksbranschen. Självsanering är bäst.

Herr talman! I det föregående anförandet sade fru Tillander om ett annat problem att det inte är uppkonstruerat utan en realitet. Detsamma gäller det här spörsmålet. I denna fråga hänvisar utskottet till att pensionsbestämmelserna föregicks av överläggningar med skogsarbetarnas fackliga organisationer och att dessa var eniga med arbetsgivaren om bestämmelsernas slutliga utformning. Det stämmer naturligtvis. Man tvingades motvilligt till en sådan uppgörelse. Men senare har man upptäckt hur orättvist systemet slår när det gäller vissa gamla skogsarbetare som länge arbetat för do = Nr 45 mänverket: ER Fredagen den För min del vill jag betona att framstöten om pensionen kom efter 9 december 1977 samtal med och uppmaningar från ordföranden för den största skogs= —— fackföreningen i Norrbotten, som också har det största antalet domän Övergångsbestämverksanställda. Det upplevs som ett problem och en orättvisa att en del — melser för rätt till skogsarbetare inte får full pension, därför att de till följd av arbetsbrist — pension inom inte nått upp till det antal år som föreskrivs för full pension. Det är - domänverket alltså inte av egen förskyllan utan på grund av att domänverket inte har haft arbete i tillräcklig omfattning. Jag vill redogöra för ett typfall som genom skogsarbetarnas fackliga organisation kommit till min kännedom och vars riktighet jag undersökt. Det gäller en skogsarbetare som levde i illusionen att han skulle få vanlig tjänstepension vid 60 års ålder efter att ha slitit i 33 år för domänverket, när domänverket behövde hans arbetskraft. 1968 fick han sparken på grund av att domänverket hade arbetsbrist. Han var alltså tvungen att livnära sig på annat sätt. För den skogsarbetaren gäller att hans arbetstid vid domänverket reducerats med en tredjedel före mitten av 1957 — en tredjedels minskning av tiden under en 20-årsperiod. Den reduktionen skulle inte ha gjorts, om det statliga domänverket hade kunnat bereda honom fast och stabilt arbete. Fullt jobb har han alltså inte haft, och för denne skogsarbetare innebär bestämmelserna att det inte blir några pensionsgrundande månader för de år då han inte nådde upp till 140 arbetsdagar. Det blev ett tiotal år för den här mannen, och pensionen reducerades i enlighet härmed. Så här sade han själv vid ett samtal med mig: ”Vad skulle jag göra, det var förfallstid inom skogsbruket vår och höst, det fanns inte jobb tidvis och man fick ta beredskapsjobb. Men när det fanns jobb inom domänverket ställde jag upp. Ändå plockas tid bort för mig.” Det är klart att det där känns orättvist och att det blir en chock för skogsarbetare som gått och väntat på sin pension. Nu kan det naturligtvis sägas att det inte rör sig om så många människor. Och det är sant. Men det känns ju inte lättare för de gamla skogsarbetare som drabbas. Utskottet säger att pensionskommittén inte skall syssla med den här typen av pensioner. Det är som sagt ingen stor fråga, men jag finner ingenting som hindrar att man löser det här problemet genom att riksdagen beslutar om tilläggsdirektiv. Därför yrkar jag på att riksdagen med anledning av motionen 1976/77:182 beslutar att hos regeringen hemställa att pensionskommittén genom tilläggsdirektiv får i uppdrag att utreda frågan om övergångsbestämmelser för rätt till pension inom domänverket.

Herr talman! Fritz Börjesson säger att det gick i utskottet som det brukar göra när ”sådana här udda kommunistmotioner” kommer upp till behandling. Det tycker jag är ett något beklagligt yttrande. Jag har haft för mig att man seriöst skall behandla motioner från vilket håll de än kommer. Man hade nämligen kunnat bortse från att det var fråga om en s.k. udda kommunistmotion och i stället beaktat att det handlar om en grupp rätt udda arbetare, som har kommit i kläm mellan paragraferna. Jag har fått bekräftelse från rätt många skogsarbetare, fackliga företrädare och även representanter för det statliga domänverket på att förhållandena i det här fallet är mycket otillfredsställande. Enligt ett klipp som jag har här säger domänverkets personalvårdskonsulent i Luleå att det är verkligen synd att de som har slitit i skogen drabbas på detta sätt. Skogsarbetarnas ombudsman säger att detta är en orättvisa som måste bort. Han berättar också hur den har uppkommit, nämligen på grund av att före 1950 förekom ingen arkivering av uppgifter om arbetstid. Skogsarbetarna har fått anlita kronojägare och andra tjänstemän för att intyga vilka år de har jobbat. Detta är naturligtvis väldigt svårt, för här handlar det om kronojägare och tjänstemän som kanske är döda eller har flyttat och nu finns någon annanstans i Sverige eller ute i världen. Jag tycker nog att man hade kunnat tillämpa en betydligt mer generös taktik och beviljat pension för den tid som förefaller betydligt mer rimlig än vad nu tillämpade regler medför. Eftersom man i utskottet säger att man är medveten om att detta är ett problem, borde man också ha kunnat resonera litet mer generöst än att säga att detta är en udda kommunistmotion och därför skulle man avstyrka. Detta är inget stort problem. Det drabbar inte så många, men det är naturligtvis lika hårt för de människor som drabbas. Mitt yrkande kommer sannolikt att avslås, och jag tror att det avslås, inte på grund av elakhet eller därför att man vill förmena de här människorna deras rätt till en hygglig och välförtjänt pension, utan yrkandet avslås mera därför att man inte tillräckligt har satt sig in i ärendet. Därför vill jag verkligen vädja till ledamöter i riksdag och utskott att fundera över om denna fråga kan lösas på annat sätt. Jag vill inte monopolisera frågan. Kan någon annan driva den med större framgång, så hälsar jag det enbart med tillfredsställelse. Detta är ett problem som man inte kan tänka bort, och det drabbar oförskyllt människor som har slitit i skogen under många år och som borde ha rätt till pension.

Herr talman! Nu säger herr Börjesson att den säkraste vägen är förhandlingar. Det är faktiskt den vägen man har försökt komma fram men inte lyckats. Därför tycker jag att de folkvalda måste försöka fundera ut andra initiativ för att hjälpa de här människorna.

Herr talman! Vi har väl alla med glädje upplevt det allt starkare intresset för miljöfrågor i vårt land. Det har bl.a. tagit sig uttryck i att naturvården fått en allt starkare ställning genom ökat stöd i lagstiftningen. Skyddet för fauna och flora är en viktig del i naturvården. Det har närmast blivit en självklarhet att djurlivet inte skulle få störas under fortplantningstiden genom någon form av jakt. Omsorgen om djurlivet är som miljöfrågorna i stort i dag en internationell angelägenhet. Inte minst gäller detta om fågellivet, eftersom fåglarna genom sina flyttningar i hög grad är beroende av många länders gemensamma ansvar. Ett effektivt fågelskydd kan därför bara uppnås genom internationellt samarbete. Sverige har engagerat sig aktivt för ett sådant samarbete. Eftersom vi redan i mitten av 1950-talet förbjöd all vårjakt efter sjöfågel i Sverige kunde vi 1963 med gott samvete underteckna den s.k. Pariskonventionen angående fågelskydd, vars innebörd är att alla fåglar skall skyddas åtminstone under fortplantningstiden och att flyttfåglar dessutom skall skyddas under den tid då de vänder åter till sina boplatser. Denna inställning underströks också i en rekommendation från Nordiska rådet till regeringarna år 1968 om att alla djur och fåglar borde fredas under fortplantningstiden. Den har kommit till uttryck i en rad andra internationella sammanhang. Vid FN:s miljökonferens i Stockholm 1972 antogs sålunda en resolution om bl.a. skydd för flyttande djurarter. Vid de europeiska miljöministrarnas möte i mars 1976 uppdrogs åt Europarådet att utarbeta en Europakonvention till skydd för bl.a. flyttande arter och deras biotoper. Vi spelade från svensk sida vid detta tillfälle en pådrivande roll, och enligt den uppgjorda tidsplanen skall ett slutligt utkast till konvention vara färdigt under hösten 1977. Sverige har deltagit aktivt i konventionsarbetet. 1975 års riksdag hemställde att regeringen skyndsamt skulle låta utreda de möjliga formerna för vårjakt på sjöfågel, förslagsvis under en försöksperiod på 5 år. Det finns anledning att understryka att det utskottsbetänkande som riksdagen grundade sitt beslut på inte innebar något ställningstagande i frågan huruvida vårjakten borde återinföras. Den socialdemokratiska regeringen gav i mars 1976 statens naturvårdsverk i uppdrag att utföra den av riksdagen begärda undersökningen. Naturvårdsverket redovisade sitt uppdrag i januari 1977. Där framhåller verket: Om någon form av vårjakt på sjöfågel återinförs kommer Sverige säkerligen att få svårigheter att ratificera de nu planerade konventionerna då dessa kommer till stånd. Sammanfattningsvis kan enligt naturvårdsverkets uppfattning konstateras att några möjligheter att återinföra vårjakt på sjöfågel inte längre finns om Sverige alltjämt i full utsträckning skall kunna ansluta sig till det europeiska samarbetet inom sjöfågelvården och dessutom vara ett föregångsland i detta avseende liksom inom andra delar av den internationella miljövården. På dessa grunder avstyrker sålunda naturvårdsverket bestämt att den av regeringen föreslagna vårjakten införes. Lika bestämt avstyrkes detta av Sveriges lantbruksuniversitet, Naturhistoriska museet, domänverket, Svenska naturskyddsföreningen, Sveriges ornitologiska förening samt länsstyrelserna i tre av de fem län som är berörda av den tilltänkta vårjakten — länsstyrelserna i Södermanlands, Östergötlands och Kalmar län. Det är organisationer och myndigheter som alla har att lägga naturvårdsaspekterna på denna fråga. Mot den bakgrunden måste det anses anmärkningsvärt att jordbruksministern, som i regeringen har ansvaret för miljöoch naturvårdsfrågor, är beredd att bryta mot en princip som i Sverige och numera internationellt blivit allmänt vedertagen när det gäller skyddet för djur och fågelliv, nämligen att inte tillåta jakt under fortplantningstiden. Jordbruksministern motiverar sitt förslag med det rekreationsvärde jakten har för skärgårdsborna. Jordbruksministern säger t.o.m. att vårjakten utgör ett viktigt inslag i många skärgårdsbors och fiskares livsföring. Jag är väl medveten om att jakt för många människor också i skärgårdarna har en stor rekreativ betydelse. Men hur vårjakten, som varit förbjuden sedan mitten av 1950-talet, i dag kan utgöra ett viktigt inslag i många skärgårdsbors och fiskares livsföring må det vara jordbruksministerns uppgift att klara ut. Vi är från socialdemokratins sida väl medvetna om angelägenheten av att en rad åtgärder vidtas för att öka förutsättningarna för att behålla en åretruntboende befolkning ute i skärgården. Den socialdemokratiska regeringen tog också en rad initiativ till förmån för fisket och skärgårdsbefolkningen. Bl. a. infördes särskilt ekonomiskt stöd till verksamheter i skärgården. Om dessa initiativ utnyttjas på rätt sätt och följs upp av den nya regeringen är jag övertygad om att de blir av betydligt större värde för skärgårdsbefolkningen än möjligheten för ett begränsat antal medborgare att jaga ejderhanar fem dagar på våren. Både naturvårdsverket och generaltullstyrelsen har pekat på de administrativa besvär och bekymmer och de relativt sett stora kostnader som kommer att vara förknippade med den åtgärd som regeringen föreslagit. Administrativt krångel, besvärliga övervakningsproblem och orimliga kostnader — naturvårdsverket har beräknat dem till ett par miljoner kronor — för att kunna genomföra denna försöksperiod med jakt på ejderhane under fem dagar i fem år. Jordbruksministern har ju inte heller gjort det lättare att välja ut vilka som skall få tillstånd att jaga, när han utsträcker en rätt som skulle tillkomma skärgårdsborna till att också omfatta den kustboende jordbrukarbefolkningen som idkar fiske. Propositionen är sålunda i administrativt och ekonomiskt hänseende illa genomtänkt. Det avgörande skälet för den socialdemokratiska motionen om avslag på propositionen är emellertid att vi genom ett bifall skulle ta ett stort steg tillbaka på miljövårdens område. Vi skulle fatta ett beslut i riksdagen som till sina verkningar kan innebära att Sverige inte kan underteckna den konvention som nu är under utarbetande och som vi själva har varit varma tillskyndare av. Den erfarenhet jag fick som miljöminister av internationellt samarbete på detta område säger mig att ett beslut i enlighet med regeringens förslag skulle bli till stor skada både för den sak det gäller och för Sveriges anseende i dessa sammanhang. Jag delar sålunda helt Svenska naturskyddsföreningens uppfattning att en återinförd vårjakt i Sverige skulle kunna åberopas som alibi av andra länder för återinförande av annan och betydligt skadligare jakt eller för att de skulle underlåta att vidta åtgärder mot pågående skadliga jaktoch fångstmetoder. Inte minst den diskussion vi hade vid ministerrådets sammanträde i Bryssel i mars månad 1976 ger mig grundad anledning att anta att så skulle bli fallet.

Jag ber sålunda, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande och som innebär avslag på regeringens proposition.

Herr talman! Jag kan börja med att instämma i det mesta av vad Svante Lundkvist hade att anföra. Vi har som princip när det gäller jakten i Sverige att försöka få den förlagd till tider när det är biologiskt lämpligt. Fågeljakt är det aldrig lämpligt att ha på vårsidan. På höstkanten är fågelstammarna som störst. Då är individantalet som rikast. Då kan vi ha en viss avskjutning utan att det skadar en stam. Under vintern utsätts de sedan för stora påfrestningar och svårigheter, och många individer kommer att slås ut. De överlever helt enkelt inte vintern. Strax före eller in på parningssäsongen är fågelstammarna som minst, då är individantalet lägst. Det är vid den tiden propositionen föreslår att den här jakten skall sättas in — när man skall börja bygga upp en ny stam av dem som har överlevt vintern, de starkaste och kraftigaste individerna. Det är alltså biologiskt sett en förkastlig tidpunkt för jakt. Vilka är då argumenten för jakt? Man kan spalta upp dem, och de går i två riktningar. Ett argument är att den här jakten skulle vara ekonomiskt värdefull och göra det lättare för en del skärgårdsbor att överleva i skärgården rent ekonomiskt. Men tillskyndarna av jakten brukar vara rätt snabba att själva sopa undan det argumentet — för i nästa andetag börjar de säga: Det är en ytterligt begränsad jakt, det gäller bara fem dagar — och för det mesta är det dåligt väder tre av dessa fem dagar — och man kanske kan räkna med fem fåglar per jägare. Och fem ejdrar på ett år, herr talman, torde knappast vara av en sådan ekonomisk betydelse att det avgör om någon kan leva kvar i skärgården eller inte. Det finns en annan typ av argument som går ut på att livet i skärgården är så hårt och kämpigt över vintern att man behöver något uppiggande när isen släpper. Ja, herr talman, jag håller gärna med om att livet kan vara hårt i skärgården. Jag är själv skärgårdsbo och torde ha viss erfarenhet av hur det kan vara att bo där. Men jag har litet svårt att förstå att det skulle motivera att man skall ge sig ut och jaga fågel när det är som mest olämpligt. Några olika jaktformer har föreslagits. Normalformen skall vara vakskytte, dvs. jägaren skall ligga gömd och vänta på att fåglarna skall slå sig ned på vattnet. Då skall det kanske gå att skilja ut om det är haneller honfågel som kommer framför mynningen. Men enligt propositionen kan man även tänka sig att tillåta jägarna att i vissa fall skjuta på sträck, alltså på flygande fågel. I min del av Sverige, där det inte är aktuellt med vårjakt, kom en mycket intresserad och ivrig ejderjägare fram till mig och sade att han inte för sin del kunde förstå hur någon med anspråk på att tala sanning kan hävda att det är möjligt att skilja ut och även skjuta rätt individ i ett fågelsträck — hane eller hona. Denna person, duktig jägare som han är, sade att i vilket fall som helst klarar inte han av det. Det är möjligt att skärgårdsborna på ostkusten är så mycket bättre än västkust borna att det inte finns problem där — men jag har svårt att tro på det. Till sist det kanske allvarligaste: Sverige har, som Svante Lundkvist anförde, aktivt deltagit i att inom Europarådet försöka få fram en ny fågelskyddskonvention. Skulle riksdagen bifalla den här propositionen har Sverige inga möjligheter att ansluta sig till denna konvention. Det vore sannerligen ingen fjäder i hatten för vårt naturskyddsarbete att komma med något sådant. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Alla frågor som har med jakt att göra tycks väcka ett utomordentligt intresse, inte bara hos den här kammarens ledamöter utan också hos de massmedia som mycket uppmärksamt bevakar vad som händer och sker. När det är fråga om jakt är man utomordentligt intresserad av att engagera sig i frågorna. Den fråga det i dag gäller — möjligheten för vissa skärgårdsbor att under fem dagar på våren få bedriva licensjakt på ejderhannar — är inte en fråga som rör mig i någon större utsträckning; det vill jag starkt betona. Vi har visserligen tidigare haft vårjakt även i Norrbotten, men den framställning vi behandlar i dag avser givetvis inte det området.

Jag är medveten om att den i dag inte är av någon avgörande ekonomisk betydelse. Men för dess människor, som ofta lever ett isolerat liv, är det en trivselfaktor — som väger tungt. Jag är medveten om att många människor inte riktigt kan förstå detta. Den som själv är en aning av fångstman och intresserad av dessa frågor har lätt att begripa att människor som i hela sin dagliga gärning ägnar sig åt fångst, i huvudsak då av fisk, är intresserade av att få bibehålla också den här gamla traditionen. I den debatt som förts framför allt i massmedia har man då frågat sig om detta kan anses stå i överensstämmelse med den fågelskyddskonvention som vi varit med om att godkänna i Paris 1963.

Jag skulle bra gärna vilja att Svante Lundkvist redovisade vilket slags avvikelse som är mindre och som möjligen skulle kunna godtas. För mig är denna avvikelse så otroligt liten, en av de mest marginella man över huvud taget kan tänka sig. Att den skulle kunna få till följd att vi i framtiden inte skulle kunna delta i ett internationellt samarbete är för mig fullständigt obegripligt. Jag vill i den här debatten också ta upp situationen i vårt grannland Finland. Där har man i alla tider haft sjöfågeljakt och lagt ned ett utomordentligt stort arbete på att skydda sin fågelstam. Där har man kunnat behålla sin fågelstam, trots att man har en vårjakt under betydligt längre tid än det här är fråga om. Jag har under de debatter som har förekommit fått höra att Finland inte är så mycket att tala om i sådana här sammanhang — det var folk som företrädde naturvårdsintressena som gjorde exakt detta uttalande. Det tyckte jag var så utomordentligt kränkande att jag efter det inte skulle ha kunnat tänka mig att gå emot propositionen även om jag skulle ha varit intresserad av att göra detta. Jag vet att man i Finland uträttar ett utomordentligt fint arbete för att slå vakt om sjöfågelstammen. Trots det kan jakt på sjöfågel tillåtas där under en betydligt längre tid. I den debatt som har förts har frågan om den biologiska situation det här gäller inte nämnvärt aktualiserats. Man har rent allmänt sagt att biologiskt är det inte lämpligt att jaga fågel under våren.

Jag skall inte gå djupare in på detta, men jag vill understryka att man inte anser att ejderhannarna blir beskattade i den utsträckning som skulle behövas för sjöfågelstammen. Jag har full förståelse för skärgårdsbornas intresse av vårjakt på sjöfågel. Svante Lundkvist sade att om de får reda på vad det från naturvårdssynpunkt verkligen är fråga om skulle de nog inse att det är omöjligt att införa vårjakt på ejder. Jag tror att människorna ute i skärgården har starkare anknytning till naturen och större intresse än de allra flesta i vårt land av att se till den natur de har och bibehålla sin omgivning sådan att de även i framtiden kan trivas ute på öarna.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

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att jag också förstår att skärgårdsborna har minst lika god insikt i naturvården som vi andra. Men jag sade också att om de skulle få reda på vilken roll denna fråga kan spela i ett internationellt sammanhang är jag övertygad om att de skulle förstå att man inte kan prioritera deras önskemål i detta fall före de mera övergripande mål som vi i det här sammanhanget måste ha. Filip Johansson sade att vi har en konvention som innehåller undantagsbestämmelser, alltså den nu gällande Pariskonventionen. Undantagsbestämmelserna tillkom efter kriget, i första hand av hänsyn till försörjningsläget i vissa länder. Alla som bedömer den här frågan säger att det går inte att i dag åberopa försörjningsläget och hänvisa till undantagsbestämmelsen. I dag är det inte fråga om försörjningssynpunkter utan om rekreationsjakt, vilket också sägs i propositionen. Men vad mera är: Det är just den här typen av undantagsbestämmelser som man nu arbetar på att få bort i den konvention som håller på att utarbetas. Mindre nogräknade länder vill nämligen gärna utnyttja undantagsbestämmelserna om licens för ett begränsat antal medborgare till än mer omfattande jakt. Därför arbetar Sverige och andra nationer nu på att vi skall få mera effektiva bestämmelser i den nya konventionen.

Jag tycker det skulle vara ett bistert öde för den miljöminister som 1979, när ministerrådet skall träffas nästa gång, måste åka till Schweiz och säga att vi från svensk sida nu har ändrat oss — vi intar inte längre den tidigare ståndpunkten i den viktiga fågelskyddsfrågan.
Herr talman! Låt mig först säga att jag gärna går med på att det inte är fråga om försörjningssynpunkter härvidlag. I det här landet har vi lagt otroligt stor vikt vid trivselsynpunkterna för alla människor i olika lägen, på olika arbetsplatser och i olika situationer. Vi har varit utomordentligt angelägna om att se till att skapa en sådan trivsel för människorna som det över huvud taget är möjligt att åstadkomma, därför att det är en betydelsefull faktor för varenda individ. Att döma av skärgårdsbefolkningens engagemang i den här frågan är trivselfaktorn av sådan betydenhet att vi bör ta hänsyn till densamma. Beträffande Svante Lundkvists resonemang att det skulle vara omöjligt att fortsätta ett internationellt samarbete i frågan, om vi skulle ha den här möjligheten på försök under fem år, vill jag bara kort och gott säga att jag i allra högsta grad betvivlar att vi skulle komma att ställas utanför av den anledningen. Jag kan inte tänka mig att fem dagars licensjakt kan innebära att vårt förtroende skulle vara förbrukat.
Herr talman! Det är klart att man inte behöver ställa sig utanför allt internationellt samarbete om man fattar ett sådant beslut, men det är ju fråga om vilket innehåll man får i det internationella samarbetet och på vilket sätt man kan påverka en utveckling i rätt riktning. Vad som inträffar är alltså att vi, efter det att vi slagits för att få ett starkt fågelskydd, kommer att medverka till att ge alibi åt de länder som vill försöka motverka tillkomsten av sådana konventioner och överenskommelser som kan ge oss ett effektivt skydd. Filip Johansson talar här om trivselfrågor och säger att det är tradition att man får jaga. Vi har inte haft vårjakt på 20 år här i landet, och det är alltså fråga om att återinföra en jakt som man fått avstå från i 20 år. Man har fått jaga på hösten i stället. Låt oss se på vad femdagarsjakt på ejderhanne skulle betyda ur trivselsynpunkt för de 2000 människor vilkas namn man med stor möda måste ta fram. Remissinstanserna har sagt att det blir kanske minst dubbelt så många som kommer att begära att få tillstånd. Jag tycker att det framstår ganska klart att det inte finns några rimliga proportioner mellan vad denna möjlighet till nöjesjakt betyder och det ansvar vi gemensamt med andra länder har tagit i internationella sammanhang för att försöka driva fram ett effektivt skydd för fågellivet. Jag tror att också skärgårdsborna skulle inse det, om de fick tillfälle att lyssna till en sådan argumentering.
Herr talman! Jag vill bara kort notera att Svante Lundkvist inte i någon enda mening tar upp frågan om den biologiska situationen inom ejderstammen, vilken är klart fastlagd av de forskare som sysslar med den här saken. De gör gällande att det finns ejderhannar i alltför stor utsträckning för att man skall få en riktig balans i denna fågelstam. Den frågan går Svante Lundkvist helt förbi. Detta är en situation som vi har kommit till efter att ha haft detta förbud för vårjakt under 20 år.

Herr talman! Med anledning av vad som har sagts här i debatten vill jag erinra om att under 1960-talet har vid upprepade tillfällen framförts krav på en begränsad senvinterjakt, eller s.k. vårjakt, efter sjöfågel. Det har varit önskemål från olika fiskarorganisationer, organisationer för skärgårdsbefolkningen, jägarorganisationer m.fl., som har legat bakom dessa krav. Vi har också i riksdagen vid olika tillfällen behandlat motioner med samma inriktning, och jag har aldrig uppfattat detta som en alldeles ensidig, partipolitisk fråga. Det är en fråga som har skurit rakt igenom de olika partierna. vårjakt efter sjöfågel. Bakom den motionen fanns ledamöter från alla i riksdagen då representerade partier. I anledning av motionen har riksdagen i skrivelse om överlämnande av jordbruksutskottets betänkande hos regeringen anmält att riksdagen har bifallit utskottets hemställan, vari förordades att ”regeringen skyndsamt låter utreda de möjliga formerna för en sådan jakt, förslagsvis under en försöksperiod av fem år”. I jordbruksutskottets betänkande framhölls också att resultatet av översynen lämpligen skulle underställas riksdagen för yttrande. Regeringen har effektuerat denna beställning, och det föreligger nu en proposition och ett utskottsbetänkande. I anledning av riksdagens beställning 1975 uppdrog den dåvarande regeringen åt naturvårdsverket att undersöka de möjliga formerna för att anordna jakt efter sjöfågel enligt vad som anfördes i jordbruksutskottets betänkande. Naturvårdsverket avgav yttrande i januari i år. För fullgörande av sitt uppdrag har verket från olika håll inhämtat vissa uppgifter om berörda fågelarters beståndsstorlek och beståndsutveckling, vilket redovisades i yttrandet. Slutligen hemställde verket att få bli befriat från uppdraget att utreda formerna för att anordna vårjakt efter sjöfågel, och det blev man. Regeringen uppdrog då åt den s.k. jaktoch viltvårdsberedningen att komplettera naturvårdsverkets utredning. Beredningens förslag som redovisades i ett särskilt yttrande, på vilket propositionen grundas, bygger på de av 1975 års riksdag uppdragna riktlinjerna för hur vårjakt efter sjöfågel skall bedrivas. Förslaget innebär ett återinförande av vårjakt efter sjöfågel under en försöksperiod på fem år. Jakten föreslås bli mycket begränsad och skall endast få bedrivas av den bofasta skärgårdsbefolkningen i vissa län på ostkusten. Den fågel som skall få jagas är ejderhanne, den s.k. gudingen. Jakttiden kommer att bli endast fem dagar varje år i nära anslutning till islossningen eller den tid då denna normalt sker. Jakten skall bedrivas från de i tillståndet angivna platserna. Därigenom minskas riskerna för störning på annan fauna. När regeringen nu framlägger den här propositionen sker det i förvissning om att en på detta sätt mycket starkt begränsad jakt inte möter några betänkligheter ur biologisk synvinkel. Ejderstammen -— eller ejderpopulationen, som man brukar kalla den — har aldrig någonsin varit så stor som den är f. n. Man har t.o.m. från vetenskapligt håll ifrågasatt om den inte är för stor och därför måste reduceras genom ökad avskjutning. Forskarna har pekat på att ejderstammen lider av parasitangrepp, vilket bl.a. sägs bero på att stammen är för tät. Det innebär också ökad konkurrens om födan mellan individerna i ejderstammen. En annan aspekt är att om en art tillväxer kraftigt påverkar den också andra arter eftersom de konkurrerar om födan och livsutrymmet. Det kan nog därför med fog sägas att det finns behov av ökad avskjutning av ejder. Och jag vill belysa det med några siffror. I Östersjön finns omkring 300 000 häckande par, dvs. 600 000 individer. Lägger man därtill alla icke könsmogna individer kommer man fram till en population på åtminstone 800 000. De könsmogna fåglarna producerar 200 000 å 270 000 flygfärdiga ungar varje år. I dag beskattas ejderstammen varje år med ca 20 000 fåglar under höstjakten. Det är dessutom troligt att en möjlighet till vårjakt innebär att avskjutningen på hösten minskar något. Det gäller specieilt i de norra länen, där fåglarnas flyttning söderut börjar tidigt på hösten. Det för mig viktigaste motivet för vårjakt är att man då kan göra en riktig beskattning av ejderstammen. På våren kan man skjuta bort hanfåglarna. Under hösten däremot är det i huvudsak honor och årsungar som skjuts. Anledningen till detta är att efter parningen på våren hanfåglarna flyttar ut i den yttre skärgården och stannar där tills de tidigt under hösten, oftast före höstjakten, flyttar söderut. Vi har därför en ojämn beskattning av stammen i dag. Regeringens förslag innebär att något tusental skärgårdsbor kommer i fråga för vårjakt. De kommer uppskattningsvis att tillsammans kunna skjuta 5 000 fåglar varje år. Den siffran skall ställas i relation till hela ejderpopulationen, 800 000 individer, och det årliga tillskottet av 200 000 å 270 000 flygfärdiga ungar. De siffrorna, menar jag, visar tydligt att vårjakten inte kommer att ge annat än en ytterst marginell påverkan på ejderpopulationen. Till detta kan läggas de värden som skärgårdsborna själva anser att vårjakt på sjöfågel har för deras levnadssätt och i deras totala livsmiljö, en miljö med isolering långa tider på året och små möjligheter att få den service som fastlandsborna har tillgång till. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att räkna upp de faktorer som enligt min mening ytterligare talar för vårjakt. Vissa av jägarnas och fiskarnas organisationer har ju inför riksdagsbehandlingen i dag tillställt samtliga riksdagsledamöter skrivelser där de själva vältaligt pläderar för sin sak. Jag nöjer mig därför med att hänvisa till dessa skrivelser och vad jag sagt i propositionen. När det gäller de internationella aspekterna vill jag betona att i den s.k. Pariskonventionen finns en undantagsbestämmelse som ger bl.a. Sverige möjlighet att ha en särskild jakt i enlighet med vad som föreslås i propositionen. Den föreslagna jakten kan konstateras ligga i linje med konventionens undantagsbestämmelse. Sverige kan därför utnyttja den möjlighet som bestämmelsen medger utan att landets internationella anseende, så som hävdats här, skulle riskeras genom den nu aktuella, mycket begränsade jakten. När det sedan gäller jaktens betydelse för pågående och kommande internationellt samarbete inom faunavården vill jag stryka under att det här är fråga om personliga licenser för något tusental jägare och således inte om allmän jakträtt för i princip samtliga jägare i landet. Som förslaget är utformat är gruppen jaktberättigade mycket begränsad, och den kan alltså inte utökas till att omfatta en större och allmän krets av jägare. Detta innebär en mycket betydelsefull skillnad. Jakten medför heller inte sådant avsteg från fridlysningsbestämmelserna att den är oförenlig med dessa. Mot denna bakgrund vill jag understryka att den begränsade vårjakt som nu föreslås enligt regeringens bedömning inte kan anses stå i strid med den internationella konventionen om fågelskydd. I det sammanhanget vill jag också nämna att regeringen har underrättat Europarådets sekretariat i Strasbourg om att man från svensk sida eventuellt kommer att återinföra en begränsad vårjakt på sjöfågel. Det betänkande som ligger till grund för propositionen har också tillställts sekretariatet. Herr talman! Sammanfattningsvis kan framhållas att det inte finns någon anledning att på sätt som här skett betona de internationella aspekterna i fråga om vårjaktens vara eller icke vara.

Herr talman! Det sista var en mycket anmärkningsvärd upplysning. Innan riksdagen har haft tillfälle att ta ställning till denna fråga har alltså regeringen underrättat Europarådet om att Sverige eventuellt avser att i de här sammanhangen inta en annan hållning än den som gällt tidigare. Med tanke på den opinion vi har här hemma i dessa frågor och med hänsyn till den ståndpunkt vi under 20 år har intagit frågar man sig hur jordbruksministern såsom miljöminister kan ta på sitt ansvar att handskas så lättsinnigt med denna fråga att han inte ens avvaktar riksdagens ställningstagande i dag innan han agerar till förmån för sin egen synpunkt. Jag har tidigare redovisat att praktiskt taget alla de myndigheter som sysslat med dessa frågor hävdar att det inte går att utnyttja den undantagsbestämmelse som finns i den gamla Pariskonventionen. Den bygger nämligen på försörjningsmöjligheten, och en sådan kan inte åberopas i det här sammanhanget. Men vad som är angeläget — och det borde väl vara mest intressant för miljöministern, som skall sträva efter framsteg i dessa frågor — är att vi i dag siktar till att i den nya konventionen få bort denna typ av bestämmelser. Jordbruksministern kom i detta sammanhang tillbaka till frågan om den licensierade jakten.

När det t.ex. gäller rovfåglar finns det länder som säger: Vi har bara 5 000 licenser för jakt på rovfågel, och det innebär inte allmän jakt och därför kan det rymmas inom ramen för undantagsbestämmelser av olika slag. Men det är ju just den typen av undantagsbestämmelser som vi internationellt tillsammans med andra länder har arbetat för att få bort! Och så står miljöministern här och säger: Jag har redan underrättat Eu roparådet om att Sverige möjligen kommer att inta en annan ståndpunkt i den här frågan. Jag måste säga att jag är förvånad över detta uttalande. Vad slutligen gäller de biologiska aspekterna har ingen av våra naturvårdande myndigheter som agerar i dessa sammanhang sagt att en sådan här vårjakt är biologiskt motiverad.
Herr talman! Jag har svårt att förstå Svante Lundkvists upprördhet över att regeringen har underrättat Europarådets sekretariat i Strasbourg om vad som kommer att hända på svensk sida. Vad vi har gjort är att vi talat om det förslag som ligger och sagt, att om riksdagen beslutar i enlighet med förslaget blir det så och så. Jag tycker att det är ett riktigt handlingssätt, för då kan vi möjligen få en reaktion tillbaka från de andra länderna. Men det har vi inte fått. Jag vore tacksam om Svante Lundkvist ännu en gång försökte förklara hur han kan tycka att detta är fel handlat. Sedan gjorde Svante Lundkvist i sitt första anförande den tolkningen av undantagsregeln att den skulle ha tillkommit med tanke på bl.a. efterkrigstidens förhållanden i Sverige. Han sade att den regeln över huvud taget inte var tillämplig på dagens situation. Det är en helt ny tolkning av undantagsregeln, Svante Lundkvist! Ingenstans i tillgängliga handlingar om ratifikationsärendet eller i tidigare framställningar i departementet har den synpunkten återfunnits. Ingenstans! Och vi har verkligen letat, sedan vi läste meningarna om detta i reservationen. Därför skulle det vara utomordentligt intressant om Svante Lundkvist ville utveckla den synpunkten litet mera.

Herr talman! Motiven för tillkomsten av undantagsbestämmelsen redovisades för sittande utskott av representanter för svensk naturvård, som har ägnat praktiskt taget hela sin aktiva tid åt denna typ av uppgifter. Jordbruksministern var förvånad över att jag reagerar mot att regeringen har gått händelserna i förväg i detta fall.

Då ger vi dem vatten på sin kvarn. Och då tjänar vi ju helt andra och motsatta syften än tidigare. Jag kan inte se att det var rätt eller nödvändigt att miljöministern på detta sätt gick ärendet i förväg och anmälde att det kanske blir en ändring i den svenska inställningen i denna fråga. Det är ju inte heller en tillfällighet att vi var fyra tidigare jordbruksministrar som skrev under denna motion. Vi har i 20 års tid intagit denna ståndpunkt. Och vi har haft att avslå många framställningar som inkommit, därför att vi har ansett att denna fråga är av så övergripande betydelse att vi inte kan prioritera en begränsad grupps intresse av att få tillfälle till förströelse under fem dagar på våren. Det har varit vårt motiv. Jag är ledsen över att behöva säga det, men jag upplever det så att miljöministern inte riktigt förstår vikten och betydelsen av det internationella arbetet i denna fråga. Men jag är övertygad om, att om miljöministern får tillfälle att vara med och diskutera dessa frågor i internationella sammanhang, så kommer han efteråt att ge mig rätt.
Herr talman! När Svante Lundkvist berättar om varifrån han fått den här synpunkten förstår jag bättre. Jag trodde nämligen att Svante Lundkvist uttalade sig i denna fråga med den sakkunskap som han möjligen kunde ha som f. d. jordbruksminister. Nu förstår jag att det inte var så. Sedan vill jag säga att jag inte skäms över att jag har underrättat Europarådets sekretariat. Tvärtom tycker jag att det är hederligt att hålla internationella organisationer informerade om vad som händer i de olika länderna och om vad som kan vara av intresse för dem, för den händelse de vill reagera. Jag anser att det hör ihop med hederligheten och att det är vår plikt att göra detta. Således kommer jag att fortsätta att informera internationella organ i frågor som kan beröra dem. Herr Lundkvist sade att det inte utan anledning står fyra f. d. jordbruksministrar bakom motionen. Varför reagerade då inte jordbruksministern 1975, när riksdagen gjorde den enhälliga beställningen? Då var herr Lundkvist tyst.

Herr talman! När vårjaktsförbudet en gång tillkom var det mot bakgrund av oroande rapporter om en betydande minskning av ejderstammarna utefter hela östkusten och f. ö. en påtaglig minskning också av stammarna av knipa, alfågel och skrak. Orsakerna var flera: oljeutsläpp, hårda vintrar och inte minst en ohämmad jakt. Det förekom t.o.m. att man i Mellansverige hörde sig för om hur sällskapsjakt bäst skulle kunna ordnas i samband med det vårliga fågelsträcket genom Kalmarsund. Man beräknade då att ungefär en tredjedel av hela vårens ejderavskjutning skedde på en kuststräcka av fyra mil, längs östra delen av Blekinge och södra delen av Kalmarsund. Det här vittnar om den enorma anhopningen av fågelsträck just där, och det är fullt förståeligt om jägarna tyckte sig stå inför outtömliga naturresurser och att de därför i inskränkningarna i den allmänna vårjakten såg ett av de vanliga utslagen av en okunnig stockholmsk byråkrati. Men verkligheten på häckningsplatserna talade ett annat och hårdare språk. Vårjakten avskaffades trots protester, och förbudet fick en ögonblicklig verkan. Ejderbestånden ökade påtagligt och inget tvivel kunde därefter råda om att vårjakten spelar en högst väsentlig roll för fluktuationerna i fågelstammarna. Nu menar man att stammarna vuxit sig så starka att de bör kunna tåla beskattning och att denna t.o.m. vore fördelaktig för ejdern, eftersom den rika fågeltillgången medför näringsbrist med ökad mottaglighet för parasiter som följd. Jag kan hålla med vårjaktens förespråkare så långt att jag medger att det finns ett samband mellan den höggradiga parasitförekomsten och dålig tillgång på näring. Den saken har med all önskvärd tydlighet klarlagts av professor Karl Borg, men det har inte visats att parasitfrekvensen ökar vid populationstillväxten, inte heller att det är skillnad i parasitfrekvens mellan täta och glesa populationer. Det finns inte heller någonting som säger att det är på de svenska häckningsplatserna som det är ont om mat. Tvärtom finns det tecken som tyder på att det är ont om mat på övervintringsområdena i Danmark, vilket kanske innebär att vi borde skjuta mera ejder senare på året för att minska näringskonkurrensen i Danmark. Men här återstår det oändligt mycket att utreda. Vad som emellertid redan nu är klart är att den tidiga vårjakt som propositionen avser kommer att gå ut över det genetiskt bästa fågelmaterialet, det som tack vare det naturliga urvalet klarat vintern, och dessutom det mot parasiter härdigaste. Det är nämligen de friska eller bara obetydligt angripna fåglarna som kommer först och som alltså drabbas av den tidiga vårjakten. Själv anser jag att följderna av en vårjakt rent antalsmässigt inte skulle bli förödande. Men det gäller att ha klart för sig att det i alla fall inte är så få jägare som kommer att skjuta. Det är enligt vad man räknar med 2 000 jägare längs hela Östersjökusten som det gäller, och på grund av svårigheterna att dra gränser väntar man att antalet snarast kommer att öka. Om var och en av de 2000 jägarna skjuter tio fåglar, blir det 20000 fåglar som går åt. Det är en 10-procentig ökning av den nuvarande avskjutningen, och denna ökning drabbar, som jag nyss sade, just det genetiskt bästa materialet. Men jag har full förståelse för dem som menar att en vårjakt efter propositionens riktlinjer vore en välförtjänt belöning åt de jägare som ägnar sig åt en aktiv sjöfågelvård. Jag tror att det i detta sammanhang kan vara på sin plats att påpeka att jag inte ser några motsättningar mellan naturvårdare och de jägare som förtjänar att kallas jägare. För dessa går nämligen vården av det vilda långt före själva skyttet, och de är kanske t.o.m. lika glada om det inte blir någonting skjutet alls. Men inte ens den drivnaste vetteskytt kan från sin skåre alltid se vilka fåglar som hör samman när en stor flock slår till. Då riskerar man att ådan får genomföra häckningen utan hanfågel. Med kännedom om de menliga följderna härav och av det negativa urval som vårjakten ur genetisk synvinkel faktiskt medför kan i vart fall inte jag tillstyrka bifall till propositionen. Tilläggas bör kanske också i detta sammanhang att det överskott på hanfågel som man menar skulle föreligga inte är en realitet, bortsett från vissa lokala eller regionala avvikelser. Annars finns det när det gäller ejder ungefär lika många hanar som honor. Könskvoten beträffande alfågel och skrak är något annorlunda, men det är inte det som det är fråga om här. En sen vårjakt vore något helt annat, men propositionen liksom skärgårdsbefolkningens önskemål gäller ju en tidig vårjakt. Därmed kommer man i konflikt med den Pariskonvention som här redan diskuterats. Riksdagen har tidigare uttalat att konventionens undantagsbestämmelse till förmån för vårjakt här är tillämplig, och jordbruksministern liksom utskottsmajoriteteen ansluter sig till den meningen. Man hävdar att undantaget, som tillkom på svenskt initiativ, just har vårjakt på sjöfågel som bakgrund och att därför ingen konflikt är aktuell. Från annat håll hävdar man lika bestämt att här inte kan åberopas särskilda förhållanden inom näringslivet. När på så vis åsikt står mot åsikt och vårt anseende inom det internationella naturvårdsarbetet kan äventyras av en felaktig tolkning, anser jag det inte vara vår, dvs. riksmötets, sak att ensidigt avgöra tvisten, utan den bör lösas av den instans inom Europarådet som nu håller på att revidera Pariskonventionen. I avvaktan därpå är det avgjort olämpligt att återinföra vårjakten. Min egen uppfattning är att, när osäkerhet om tolkningen föreligger, man bör gå till förarbetena, och vad är då enklare än att direkt fråga initiativtagaren till undantagsbestämmelserna i Pariskonventionen, professor Hörstadius, som har ägnat hela sitt liv åt dessa frågor? Det har jag gjort och fått svaret, att ifrågavarande bestämmelse inte till någon del är tillämplig på det här fallet, där man som huvudmotiv åberopar rekreation. Professor Hörstadius betonade också att bestämmelsen tillkom mot bakgrunden av det läge som rådde i skärgårdsområdena 1950. Man var där isolerad och hade det svårt på mångahanda sätt. I dag gäller inte längre sådana förhållanden. Jag tycker att professor Hörstadius ord här borde väga väl så tungt som något annat. När det gäller rekreationsfaktorn kommer vi in på det kanske mest betänkliga i hela frågan. Jakttiderna avgörs sedan länge i vårt land av naturvårdsverket med som tyngsta beredande instans den s.k. jakttidsberedningen, som består av företrädare för jägare, naturvårdare och ornitologer, för Vetenskapsakademien och Skogsoch lantbruksakademien, för statens veterinärmedicinska anstalt, för lantbruksuniversitetet och för natuvetenskapliga forskningsrådet. Jakttiderna kungörs i jakttidsförordningen, som brukar komma i början av juni och då avser instundande jaktår, dvs. från den 1 juli till den 30 juni följande år. För innevarande jaktår är med andra ord tiderna redan fastställda, och jag kan inte finna någon som helst anledning att, som propositionen föreslår, frångå tågordningen genom att föra in vårjakt redan våren 1978. Jakttidsberedningen arbetar med tidsramar, fastställda efter biologiska och jaktliga grunder, och inom ramarna kan med hänsyn till lokala förhållanden jakttiderna variera, även om enhetlighet för större områden eftersträvas. Med tanke på de olika intressen som är företrädda i be redningen är det anmärkningsvärt hur enigt denna kunnat arbeta — den har praktiskt taget alltid varit enhällig — och därför kan jag inte förstå, varför man skall riva upp ett så väl fungerande organ, men det är just vad man riskerar att göra genom att föra in trivselfaktorn som bedömningsgrund för jakttider — något helt nytt och som sagt ytterst betänkligt. Trivselfaktorn skulle precis lika gärna kunna anföras i våra glesbygder för jakt på andra villebråd. Jag sitter själv som representant för Skogsoch lantbruksakademien med i beredningen och har där ställt mig positiv till en kortare vårjakt under vissa bestämda förutsättningar, främst att vi får ett auktoriserat uttalande, att en sådan vårjakt inte skulle strida mot Pariskonventionen. Att införskaffa ett sådant uttalande bör ankomma på samma organ som har ratificerat konventionen, alltså riksdagen eller regeringen, men därmed bör också riksdagen ha gjort sitt och i därefter eventuellt förekommande fall överlåta åt jakttidsberedningen och naturvårdsverket att som hittills sköta de praktiska detaljerna. Det är emellertid många frågor, många fler än jag ens hunnit antyda, som innan dess måste ha ett positivt svar — om det nu över huvud taget går att få ett sådant — och i avvaktan därpå yrkar jag bifall till reservationen.